Herr talman! I motionen 179 till årets vårriksdag har herr Engström tillsammans med några partikamrater tagit upp problemet med de i många fall mycket höga priser som tas ut vid överlåtelser av bostadsrättslägenheter, främst inom de större städerna i landet. Motionärernas grundtanke är att bostadsrätter inte skall få betraktas som handelsvara och därigenom blir föremål för hänsynslös spekulation som kommer att drabba människor som är i trängande behov av bostad. Vid 1971 års vårriksdag antogs ny bostadsrättslag, som skall träda i kraft vid nu instundande halvårsskifte. Herr Engström stod även då först på en motion som bl.a. tog upp samma krav som den nu förevarande motionen. Då problemen i fråga om överlåtelser av bostadsrätter står kvar och även skärpts upprepar motionärerna nu sina krav, De stora bostadskooperativa organisationerna, HSB och Svenska riksbyggen, har framtagit rekommendationspriser vid överlåtelse av bostadsrätt. Dessa är uppbyggda så att rekommendationspriserna kommer att ligga väsentligt högre än de överlåtelsevärden som kunde godtagas då kontrollagen gällde. Trots detta sker nu ett stort antal överlåtelser till priser som mångdubbelt överstiger de rekommenderade. I betänkandet intagen statistik, som begränsar sig till HSB och Riksbyggen, visar att såväl antalet fall med överpriser som graden av överpriser ökat jämfört med år 1970. Erfarenheten talar för att överpriserna vid överlåtelser inom de fristående bostadsrättsföreningarna, för vilka statistik inte föreligger, inte är lägre utan i stället väsentligt högre. Under fjolårets debatt i denna fråga exemplifierades drastiska fall av överpriser vid försäljning av bostadsrättslägenheter. Fallet med landshövdingsfrun på Gärdet som sålde en lägenhet för 100 000 kronor där insatsen från början var 16 000-17 000 kronor nämndes. Det hävdades också att dessa förhållanden inte bara gäller enstaka lägenheter med attraktivt läge i innerstaden utan att de också gäller i t.ex. Stockholms förorter. Ett stort antal exempel ur dagspressens annonssidor visade att mycket höga överlåtelsevärden förekom även i Stockholms förorter. Förhållandena nu, ett år senare, visar att ytterligare stegring ägt rum. En återspegling av dessa otillfredsställande förhållanden utgör en motion från Hyresgästföreningen i Storstockholm till dess förbunds kongress där återinförande av en kontrollag i fråga om överlåtelser av bostadsrättslägenheter krävs. Nu gällande skattelagstiftning gör det möjligt att efter fem års innehav sälja bostadsrättslägenhet med en skattefri vinst. Det är här att märka att i fråga om äldre bostadsrättslägenheter denna vinst grundar sig på försäljning av ett objekt på vilket det allmänna tidigare satsat betydande belopp i form av avskrivna tilläggslån m.m. Det framstår som otillständigt att en slopad kontrollag skall göra det möjligt att profitera på bostäder som tillkommit genom medverkan från en dylik socialt inriktad långivning. I utskottets skrivning i anledning av förevarande motion sägs att utskottet finner tendensen till ökat antal överpriser vid överlåtelser av bostadsrätter oroande. Man understryker vikten av att utvecklingen följs med uppmärksamhet och förordar att om någon mera markant höjning skulle inträffa frågan tas upp till förnyat övervägande. Jag skulle nu vilja ställa en direkt fråga till lagutskottets herr ordförande, men jag ser att den ordinarie ordföranden inte är här: Vad menas egentligen med en markant höjning? Enligt motionärernas mening har vi redan en sådan, och det är anledningen till att motionen väckts. Då rätten att försälja bostadsrättslägenhet till överpris grundlägges i den nya bostadsrättslagens 10 §, som medger att bostadsrättsförening kan sälja bostadsrättslägenhet på offentlig auktion för dödsbos räkning, måste denna paragraf utgå eller ges sådant innehåll att den upphör i denna funktion. Vid fjolårets debatt anförde justitieministern Geijer: ”Men jag vill framhålla att jag absolut inte vill skriva under på att man skall avsäga sig möjligheten att via en kontrollagstiftning komma till rätta med dessa olägenheter.” Herr talman! Vi anser att tiden nu är mogen för stoppande av de stigande överpriserna vid överlåtelse av bostadsrätter genom införande av en kontrollagstiftning på området, och jag vill därför slutligen yrka bifall till den reservation som är fogad till lagutskottets betänkande nr 2.

Herr talman! Som herr Israelsson erinrade om föreslås i den här motionen skärpta bestämmelser vid överlåtelse av bostadsrättslägenheter. Motionen förkom ju även vid fjolårets riksdag, som herr Israelsson sade, i samband med att den nya bostadsrättslagen antogs. Det ansågs då av utskottet — och riksdagen godtog den meningen — att det måste te sig väl drastiskt att på nytt införa det förbud och den kontroll som nu föreslås igen i motionen. Det kunde få till följd att vid sådana överlåtelser en del av köpeskillingen gavs under bordet.

Det vore inte så bra, eftersom bostadsrätt är en fin kollektiv ägarform som på allt sätt bör uppmuntras. Utskottet har i stort sett samma bedömning i år som förra året, nämligen att det vore förenat med åtskilliga problem att på nytt införa prisreglering på bostadsrätter sedan marknaden under en tid varit fri, även om det kan medges att utvecklingen beträffande överlåtelsevärdena inte är fullt tillfredsställande. Herr Israelsson erinrar ju om den statistik som HSB redovisar för 1971. Den visar en viss stegring av det antal försäljningar som ägt rum till priser över de rekommenderade värdena. Men även procenttalet för försäljningar till underpris har ökat. Den höjning av prisläget som HSB visar på gäller i första hand storstäderna. På orter med mindre än 50 000 invånare är således antalet överlåtelser till underpris större än antalet överlåtelser till överpris. Riksbyggens statistik, som omfattar tiden 1 maj 1970 till 30 mars 1971, får av organisationen själv den bedömningen att den genomsnittliga prisutvecklingen i stort sett är konstant men att det skett en ökad spridning av de verkliga överlåtelsepriserna i förhållande till de rekommenderade priserna. Även om det är åtskilligt som talar mot ett bifall till den här motionen, vill utskottet gärna medge att den tendens till ett ökat antal överpriser som den senaste statistiken visar är en källa till oro. Utskottet understryker därför vikten av att utvecklingen följs med uppmärksamhet. Om det sker någon markant höjning av prisläget, bör frågan tas upp till förnyat övervägande. Herr Israelsson frågade vad man menar med en markant stegring av priserna. Då får man väl säga att i varje fall sedan fjolåret har det inte skett en sådan. Skattefrågan, som herr Israelsson också något berörde, hör ju inte lagutskottet till, men jag tror inte att vi har överskridit våra befogenheter när vi erinrat om att det är möjligt att i likhet med vad fallet är för egnahem införa skattskyldighet för övervinsterna på bostadsrätter. I den frågan har för övrigt Landsorganisationen i ett yttrande i år sagt att det är angeläget att realisationsvinstbeskattningen utformas så, att realisationsvinster vid överlåtelse av bostadsrätt beskattas efter samma grunder som annan motsvarande realisationsvinst. LO anser att realisationsvinstkommittén skall ta itu med frågan.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
Herr talman! Det är sent och jag skall inte säga mycket mer. Det är bara ett par argument som jag har invändningar mot och som jag vill beröra. Argumentet att det uppkommer problem om en kontrollag införs, därför att marknaden varit fri i mer än tre år nu, har fog för sig. De som redan betalat överpriser vill rimligen ha tillbaka sina pengar vid en kommande försäljning. Jag anser emellertid att dessa problem inte skall få förhindra att åtgärder vidtas mot en helt oacceptabel utveckling på det här området. Det bör vara möjligt att genom övergångsbestämmelser komma till rätta med dessa problem. Det är ju också möjligt att ge en ny kontrollag en annan utformning än den gamla och tillämpa den i samverkan med de bostadskooperativa organisationerna, något som justitieministern också nämnde i fjolårets debatt. I vad gäller tanken på att beskatta vinsterna av försäljning av bostadsrätter, så ställer jag mig mera skeptisk. Jag anser att om man skall komma till rätta med problemet måste en skärpning av beskattningen kombineras med införande av en kontrollag. Jag tror att man riskerar att de verkliga priserna på bostadsrättslägenheter icke kommer i dagen, om man endast ändrar beskattningen. Slutligen vill jag konstatera att utskottet i sin skrivning i realiteten är ganska positivt till vad vi i motionen har anfört, även om utskottet inte just nu vill gå så långt som till att föreslå bifall till motionen.
Herr talman! Det är väl bättre om det går att komma till rätta med de här anförda problemen utan offentlig kontroll och maximerade priser. Dylika åtgärder bör väl vidtas först i en krissituation, och man kan inte säga att det råder en sådan nu på det här området. Det är även att märka att bostadsrättsföreningarna själva har möjlighet att införa bestämmelser i vad gäller överlåtelsepriserna, så det råder full demokrati i det fallet. Vi får heller inte glömma bort att det är höga priser även på nybyggda bostäder och dyra hyreskostnader. Jag såg just i tidningen i dag uppgifter om att det finns 6 500 lägenheter som saknar hyresgäster här i landet, och bara ute i Märsta finns det 100 tomma insatslägenheter som Riksbyggen har uppfört. Det finns alltså problem på bostadsområdet inte bara när det gäller de ting som diskuteras i det föreliggande betänkandet.

Herr talman! Sveriges utrikespolitik skall tjäna syftet att trygga vårt nationella oberoende och våra möjligheter till fortsatt utveckling i frihet. Neutralitetspolitiken är det främsta medlet för att nå detta mål. Att svenskarna betraktar neutralitetspolitiken som den självklara huvudlinjen för svensk utrikespolitik utgör den starkaste garantin för att den kommer att fullföljas. Det undanröjer grunden för spekulationer från omvärlden om en förändring av denna huvudlinje. Neutraliteten är ett begrepp som har sin formella tillämpning i krig. Det är en primär uppgift för den svenska utrikespolitiken i fredstid att göra det möjligt för Sverige att upprätthålla neutraliteten i händelse av krig i vår del av världen. Beteckningen neutralitetspolitik tjänar syftet att för omvärlden demonstrera vår avsikt att upprätthålla neutralitet i händelse av krig. En nödvändig förutsättning för neutralitetspolitiken är alliansfrihet. Alliansfriheten innebär att Sverige undviker åtaganden mot andra stater som automatiskt skulle dra in landet i en väpnad konflikt. En följd därav blir också att Sverige måste avstå från att förbereda militärhjälp från utomstående makter i händelse av väpnat angrepp mot landet. Detta förhållande ställer samtidigt krav på att Sverige upprätthåller ett starkt försvar. Den svenska utrikesoch försvarspolitiken förhindrar att Sverige blir ett militärt vakuum som kunde föranleda maktblocken till en kapplöpning om kontroll av svenskt territorium. Lika väl som för alliansanslutna stater måste det vara en strävan för neutrala stater att den valda utrikespolitiska linjen av omvärlden uppfattas som trovärdig. Förre utrikesministerns uttalande härom i ett anförande år 1965 gäller alltjämt: ”Vi måste i ord och handling göra klart, att vår avsikt är att i händelse av krig använda vår i fredstid bibehållna handlingsfrihet till att hävda vår neutralitet. Vi får inte ge stormakterna någon grund för misstankar att svenskt territorium kan ställas till en annan makts förfogande och bilda utgångsbas för ett angrepp.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 Man kan inte hävda oberoendets och handlingsfrihetens linje genom isolering från en värld, där staternas inbördes beroende är i ständig tillväxt. Internationellt samarbete är ett grundläggande nationellt intresse. Sverige har också under hela efterkrigstiden varit en aktiv part i det internationella samarbetet på både nordisk, europeisk och global nivå. En växande delaktighet i detta samarbete får självfallet inte ges sådana former eller medföra sådana bindningar att möjligheterna att bevara neutralitet i händelse av krig blir illusoriska. De grundläggande elementen i Nordens säkerhetspolitiska situation kvarstår oförändrade. Den balanserade situation som råder i Norden förstärks av att de nordiska staterna hyser respekt och förståelse för varandras säkerhetspolitiska lösningar. Detta underlättar för dem att genomföra var och en sin utrikespolitiska linje. De nordiska länderna har i sina förhandlingar med den europeiska ekonomiska gemenskapen, EEC, eftersträvat skilda marknadslösningar. Riskerna för att dessa skillnader kan komma att bromsa vidareutvecklingen av det nordiska ekonomiska samarbetet skall självfallet inte underskattas. Det finns emellertid skäl att slå fast att utsikterna till ett fortsatt nära samarbete inte behöver bedömas negativt. Den fortgående integrationen med åtföljande koncentrationstendenser utsätter de nordiska länderna i Europas periferi, medlemmar av EEC eller ej, för likartade problem. Det borde därför finnas förutsättningar för en fördjupad samverkan mellan de nordiska regeringarna för att lösa gemensamma problem. Svenska regeringen har inför Nordiska rådet lagt fram förslag om konkreta handlingsprogram i sådan riktning. Framgång för dessa kräver att samtliga regeringar är beredda att anslå tillräckliga resurser för ändamålet. Den maktpolitiska situationen i Europa präglas alltjämt av de två mot varandra stående militärallianserna, inom vilka supermakterna Förenta staterna och Sovjetunionen har ett dominerande inflytande. Samtidigt som rustningsnivån är hög karakteriseras läget av en maktpolitisk balans. Denna balans är betingad av att vardera supermaktens militära styrka är sådan att tilltron till vedergällningsförmågan upprätthålls. Styrkebalansen underbyggs av supermakternas klart demonstrerade vilja att eliminera konfliktanledningar, att befästa den egna maktsfären och respektera motpartens. Det innebär inga överord om man säger att regeringen Brandts politik gentemot Östtyskland och Östeuropa innebär synnerligen viktiga bidrag till en ökad avspänning i vår världsdel. Genom denna politik och det gensvar den mött i Östeuropa föreligger för första gången en verklig möjlighet att eliminera tvisteämnen i vår världsdel som under mer än 25 år varit en källa till starka motsättningar mellan öst och väst. Den västtyska regeringens politik kan, som framhölls i förra årets regeringsdeklaration, sägas innefatta följande element: fördragen med Sovjetunionen och Polen, förhandlingarna med Östtyskland om relationerna mellan de båda tyska staterna och slutligen den överenskommelse om Berlin, i vilken Förbundsrepubliken visserligen inte själv deltagit men vilken likväl står i ett nära samband med regeringen Brandts östpolitik. Fördragen med Sovjetunionen och Polen undertecknades i augusti respektive december 1970. De innebär att Förbundsrepubliken erkänner de faktiskt existerande gränsernas okränkbarhet i Europa. De innebär också att parterna förbinder sig att avstå från att tillgripa våld. De båda avtalen väntar ännu på att ratificeras. Ratificeringsproceduren i den västtyska förbundsdagen inleddes inte förrän i januari i år, vilket berott på att den västtyska regeringen sett sig föranlåten att redan från början koppla ihop ratifikationen med en uppgörelse i Berlinfrågan. Efter mer än halvtannat års förhandlingar undertecknades — men icke slutgiltigt — i september förra året en överenskommelse om Berlin mellan de tre västmakterna och Sovjet. Därmed hade för första gången efter krigsslutet uppnåtts en omfattande fördragsmässig reglering av ett stort antal frågor, som dittills vållat komplikationer. Överenskommelsen syftade till att förebygga nya kriser i Västberlin och dess tillfartsvägar samtidigt som vissa lättnader införs, när det gäller västberlinarnas möjligheter att besöka Östberlin och Östtyskland. Resultatet innebär otvivelaktigt en betydande framgång för de förhandlande parterna — få frågor torde vara så politiskt komplexa och laddade som denna. Sedan överenskommelsen undertecknats vidtog förhandlingar om dess tillämpning i vissa hänseenden. Förhandlingarna som ägde rum dels mellan de två tyska staterna, dels mellan DDR och Västberlins senat, kunde slutföras i december. Den västtyska regeringen ansåg sig därmed kunna underställa förbundsdagen de båda fördragen med Sovjetunionen och Polen. Ratifikationsproceduren pågår för närvarande i förbundsdagen och utgången avvaktas med utomordentligt stort intresse. Regeringens majoritet i förbundsdagen är ytterligt knapp och oppositionens deklarerade politik är att rösta emot ratifikationsförslagen. Svenska regeringen har under flera år inför den årliga utrikesdebatten haft anledning uttala vilka stora förhoppningar den fäster vid regeringen Brandt/Scheels östpolitik. Den svenska regeringen skulle anse det innebära ett allvarligt bakslag för de mångåriga strävandena till ökad avspänning i Europa om fördragen fälls. Alla parter skulle förlora på en sådan utveckling. Ratificering av de båda fördragen skulle innebära en förbättring av relationerna mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Sovjetunionen respektive Polen och därmed bli av betydelse för öst-västrelationerna i Europa över huvud. Den skulle sannolikt även följas av en fortsatt normalisering av Förbundsrepublikens förbindelser med andra stater i Östeuropa. Vidare torde ratificeringen vara en förutsättning för att avtalskomplexet om Berlin skall träda i kraft, eftersom Sovjetunionen sammankopplat undertecknandet av fyrmaktsuppgörelsens slutprotokoll med det slutliga antagandet av Moskvafördraget. Därest fördragen icke ratificeras kan detta också få negativa konsekvenser för de förhandlingar mellan de båda tyska staterna, som skall leda fram till en överenskommelse om deras relationer med varandra, en överenskommelse som även avses bilda grundvalen för bådas intagande som medlemmar i Förenta nationerna. Fördragens ratificering måste alltså enligt regeringens bedömning tillmätas mycket stor betydelse för en fortsatt ostörd avspänning i Europa. I januari i år undertecknades i Bryssel avtalen om Storbritanniens, Danmarks, Norges och Irlands medlemskap i EEC. Därmed står mer än tio års strävanden att utvidga Gemenskapen mycket nära sitt mål. Ratifikationsproceduren pågår nu i de fyra kandidatländerna. Denna utvidgning av marknaden och de neutrala ländernas frihandelsavtal innebär att den uppdelning av Västeuropa i handelsblock som ägde rum i slutet av 1950-talet nu håller på att avlägsnas. Västeuropas betydelse för världsekonomins utveckling kommer härigenom att ytterligare öka. Parallellt med EEC:s ökade ekonomiska makt och ansvar växer ett nytt politiskt element fram i Europa genom det västeuropeiska utrikespolitiska samarbetet. Regelbundna konsultationer i utrikespolitiska frågor har påbörjats mellan Gemenskapens medlemsländer och kandidatländerna. Gemensamma politiska ställningstaganden till olika internationella problem eftersträvas. En toppkonferens, bl.a. syftande till en vidareutveckling av detta samarbete, förbereds till hösten detta år. I förlängningen av EEC-ländernas politiska samarbete kan man skönja möjligheten av en framtida militär samverkan. Ledande politiker, såväl i Storbritannien som bland De sex, har uttalat sig i sådan riktning. Det är regeringens övertygelse att den svenska neutralitetspolitiken, stödd av ett starkt försvar, i sitt nordiska sammanhang utgjort och utgör ett positivt bidrag till den rådande stabiliteten i Europa. Detta har också flerfaldiga gånger uttalats av ledande statsmän i öst och väst. En förändring av grundlinjerna i den svenska utrikespolitiken skulle få svåröverskådliga konsekvenser. När Sverige sökt en form för samarbete med EEC, har därför regeringens målsättning varit grundad på en oförändrad neutralitetspolitik. Inför förhandlingarna med den europeiska ekonomiska gemenskapen har det varit viktigt att klargöra den svenska neutralitetspolitiken och de gränser som denna politik sätter för vårt deltagande i ett EEC-samarbete. Föreställningen att Sverige kunde systematiskt samordna sitt utrikespolitiska handlande med västmakternas och samtidigt internationellt upprätthålla tilltron till sin neutralitetspolitik är inte realistisk.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 Det svenska förhandlingsmålet i de nu pågående förhandlingarna är att Sverige skall bli delaktigt i en stabil och friktionsfritt fungerande tullfri marknad för svensk industri. Sverige försöker på väsentliga punkter uppnå förbättringar i det mandat som ministerrådet fastställt för kommissionens förhandlingar med Sverige. Det är ännu inte möjligt att ange de lösningar vi kan komma fram till. I de fortsatta förhandlingarna kommer vi att hävda den grundläggande syn på avtalets innehåll och syfte som vi tidigare redovisat bl.a. i den redogörelse som statsministern lämnade riksdagen den 2 december i fjol. Regeringen kommer att fortsätta förhandlingarna i nära kontakt med de övriga neutrala länder med vilka vi förhandlar parallellt och med vilka vi haft fortlöpande kontakter under den första nyligen avslutade förhand lingsomgången. Sverige kommer att i fortsättningen liksom tidigare också hålla nära kontakter med de övriga nordiska länderna. Den fortsatta tidtabellen innebär att kommissionen nu skall utarbeta en rapport till ministerrådet om de förhandlingar som ägt rum. Det kan antas att kommissionen samtidigt lägger fram förslag till tilläggsdirektiv för de fortsatta förhandlingarna. Ministerrådet väntas i maj eller början av juni utfärda kompletterande eller modifierade direktiv till kommissionen på grundval av denna rapport. Därefter kommer en ny förhandlingsomgång att inledas. Från Gemenskapens sida är man inställd på att förhandlingarna skall kunna slutföras före Gemenskapens sommaruppehåll. Även den svenska regeringen anser detta önskvärt för att så snart som möjligt skapa klarhet om det svenska näringslivets konkurrensbetingelser på den gemensamma marknaden. Sveriges nära förbindelser med Västeuropas stater har inte begränsat vårt intresse och vår vilja att samarbeta med stater i östra Europa. Vi betraktar staterna i både östra och västra Europa som delar av en geografisk och historisk enhet. Det är en angelägen uppgift för svensk utrikespolitik att bidra till ett vidgat samarbete inom hela den europeiska statsgruppen. Den vilja till samförstånd och avspänning som Europas regeringar ådagalagt har gjort att möjligheten förbättrats att få till stånd en konferens om säkerhet och samarbete i Europa med deltagande av alla berörda stater inklusive Förenta staterna och Canada. Mellan Europas stater har de bilaterala kontakterna som ett led i förberedelserna för den europeiska säkerhetskonferensen fortsatt och utvecklats under det gångna året. Det är inte enbart maktblockens ledande stater utan även de mindre staterna, paktanslutna såväl som alliansfria, som deltagit. Självklart läggs huvudriktningarna för politiken upp inom ramen för respektive allianssystem, men själva det förhållandet att regeringarna samlat sig kring och aktivt utbyter synpunkter om ett samarbetsprojekt av säkerhetskonferensens karaktär har otvivelaktigt haft en positiv effekt på det politiska klimatet. Sverige har hittills deltagit i förberedelsearbetet genom bilaterala samtal med ett stort antal europeiska stater. Vi ser nu fram emot multilaterala överläggningar senare i år i Helsingfors om förberedelserna inför sammankallandet av konferensen. Huvuduppgiften för detta arbete är att så långt möjligt säkerställa att konferensen blir en framgång. Alla berörda stater bör kunna komma till konferensen med övertygelsen att den är av intresse för dem och till nytta för säkerhet och samarbete i Europa över huvud. Konferensen skall behandla två huvudfrågor: säkerhet och samarbete. Vad beträffar säkerhetsfrågan bör konferensen enligt svensk uppfattning fastslå vissa principer för fredlig samlevnad mellan Europas stater. Dessa principer bör överensstämma med de normer som finns nedlagda i FN:s stadga. Efterlevnad av principerna förutsätter i första hand existensen av förtroende mellan staterna. Detta skulle stärkas om staterna kunde komma överens om vissa mekanismer för lösning av tvister. En uppgift för konferensen kunde vara att söka upprätta ett organ, till vilket tvister kunde hänskjutas för förlikning eller skiljedom. Problemen om rustningsbegränsning och nedrustning måste också i någon form behandlas av konferensen. Detta följer av denna frågas vitala betydelse för att öka säkerheten i Europa. På grund av nedrustningsarbetets komplicerade karaktär finns skäl att förlägga vissa skeden av förhandlingarna om nedrustning i Europa till ett för ändamålet särskilt upprättat organ, där berörda parter kan få direkt kontakt. Nedrustningsproblemen kan inte lösas vid en konferens och får inte tillåtas blockera konferensens arbete i övrigt. Viktigt är emellertid att enighet uppnås om sambandet mellan säkerhetskonferensen och nedrustningsfrågorna så att anknytning skapas till det i annan ordning bedrivna nedrustningsarbetet, främst nedrustningskommittén i Geneve. En sådan anknytning kan ömsesidigt underlätta åtgärder både för regionala nedrustningsåtgärder för Europa och generella initiativ i Genéve. Den del av konferensens uppgifter som hänför sig till samarbetsfrågorna bör eftersträva konkreta och praktiska åtgärder för att utveckla förbindelserna mellan länderna i Europa och förbättra folkens levnadsvillkor. Samarbetet bör omfatta ekonomiska, kommersiella, tekniska, vetenskapliga och kulturella områden. Det är regeringens uppfattning att därvid inte minst de institutionella möjligheter, som FN:s ekonomiska kommission för Europa, ECE, erbjuder, bör kunna utnyttjas i anslutning till konferensen. Staterna måste ta initiativ till att öka och bredda kontaktmöjligheterna för människorna i Europa. Detta kan ske genom ökat utbyte av studenter, forskare, journalister, konstnärer, TV-program, publikationer etc. samt genom ökad turism. Åtgärder av detta slag kan befordra en ökad kunskap och förståelse för människornas levnadsförhållanden och därmed bidra till att minska klyftan mellan folken i olika delar av Europa. Medan utvecklingen i Europa som tidigare anförts präglas av en fortsatt tendens till politisk avspänning, kännetecknas läget i åtskilliga andra delar av världen av brist på stabilitet. De båda supermakternas handlande präglas av en strävan att förbättra strategiska positioner och att avbalansera motpartens åtgärder. I detta sammanhang tilldrar sig deras relationer till Kina särskilt stort intresse. Konsekvenserna av den amerikanske presidentens besök i Peking låter sig ännu inte överblickas. De ledande västeuropeiska staternas ambitioner att utforma en gemensam utrikespolitisk linje, Japans framträdande som en ekonomisk stormakt och Indiens förbättrade strategiska läge påverkar också den internationella bilden. Ömtåligheten i balansen mellan supermakterna kommer till särskilt tydligt uttryck i Medelhavet och i det alltjämt fastlåsta konfliktläget i Mellersta Östern. Även Nordatlanten berörs av denna rivalitet. Den internationella stabiliteten kan också rubbas av att starka krafter i tredje världen eftersträvar förändringar av rådande förhållanden. Sådana strävanden kan ha sin grund i rasförtryck, kolonialt övervälde, outhärdliga sociala missförhållanden eller politisk diskriminering. De måste mötas med en positiv vilja att främja social rättvisa, jämlikhet mellan raserna och respekt för varje folks strävan till självständighet, om inte lokala konflikter skall tillåtas urarta till allvarliga internationella kriser. Trots betydande ansträngningar bl.a. inom FN kan ingen utveckling skönjas i södra Afrika mot ett erkännande av folkens självbestämmanderätt och ett avskaffande av apartheidpolitiken. Svenska regeringen avser att i fortsättningen liksom hittills stödja de berörda folkens frigörelsesträvanden. Kriget i Indokina utgör det främsta exemplet på hur en supermakts globala intressen kan komma i konflikt med de fattiga folkens kamp för bättre villkor. I Vietnam har större delen av de amerikanska markstridskrafterna dragits bort, men samtidigt har bombningarna över hela Indokina ökat i intensitet. Dessa drabbar hårt en fattig civilbefolkning. Regeringen har gett uttryck åt den oro vi känner över denna upptrappning. Fredsutsikterna ter sig fortfarande små. Vietnamiseringspolitiken är ägnad att förlänga kriget, inte att förkorta det. Vid sidan av Parisförhandlingarna har hemliga förhandlingskontakter ägt rum mellan amerikanske presidentens specielle rådgivare och representanter för Demokratiska republiken Vietnam. Enligt vad som sedermera har blivit bekant har syftet med kontakterna varit att få till stånd en bred militär och politisk lösning av konflikten. De fredsförslag som parterna offentligt presenterat pekar på vissa närmanden beträffande de militära frågornas lösning. Det är regeringens förhoppning att parterna under fortsatta överläggningar kan närma sina positioner även beträffande de avgörande politiska frågorna. Regeringen har konsekvent hävdat att en varaktig fred måste grundas på de indokinesiska folkens rätt att själva bestämma sin framtid. Den konflikt som för ett år sedan utbröt mellan Västpakistan och Östpakistan hade sina rötter i svåra politiska, ekonomiska och sociala motsättningar. Den östpakistanska befolkningens i val uttryckta vilja till självbestämmanderätt undertrycktes med militärt våld. Indien tvingades ta emot en väldig flyktingström från Östpakistan. Utvecklingen ledde till krig mellan Indien och Pakistan. Resultatet blev upprättandet av den självständiga staten Bangladesh. Tillsammans med övriga nordiska länder erkände Sverige den nya staten den 4 februari. Efter den omfattande förödelse som vållats av naturkatastrofer, inbördesstrider och slutligen kriget står regeringen i Bangladesh inför väldiga uppgifter, när det gäller att rädda befolkningen från svält och inleda återuppbyggnaden av landet. Sverige har redan lämnat väsentliga bidrag till FN:s humanitära hjälpprogram. Vi avser att lämna ytterligare verksamma bidrag både för att lindra nöden och för att främja återuppbyggnaden. Frågan om biståndet till Bangladesh kommer att behandlas i riksdagen längre fram i anslutning till biståndspolitiken i övrigt. Inte minst inom Förenta nationernas ram gjordes betydande ansträngningar att avvärja kriget mellan Indien och Pakistan. Sverige uttryckte i FN sin önskan om respekt för den östpakistanska befolkningens vilja men tillhörde också den stora majoritet av stater som vädjade om en fredlig lösning av konflikten. Dessa ansträngningar blev resultatlösa. FN:s begränsade möjligheter att lösa uppkommande konflikter där stormaktsintressen är berörda har därmed ånyo demonstrerats. Världsorganisationens roll för bevarande av fred och säkerhet och som forum för internationell opinionsbildning och internationella förhandlingar bör fördenskull inte underskattas. Denna roll uppfylls bäst, om FN uppnår full universalitet. Ur denna synpunkt var det särskilt betydelsefullt att Pekingregeringen äntligen fick möjlighet att inta Kinas plats i säkerhetsråd och generalförsamling. Nedrustning är en huvudfråga på FN:s dagordning, och Sverige deltar aktivt i nedrustningsförhandlingarna i Genéve. Från svensk sida understryks i dessa förhandlingar med skärpa att ett fullständigt förbud mot kärnvapenprov utgör en grundläggande åtgärd om man skall kunna hejda den kvalitativa kärnvapenutvecklingen. Med de betydelsefulla framsteg som gjorts, framför allt på seismologins område, kan enligt svensk uppfattning ett fullt tillfredsställande system åstadkommas för att kontrollera även de underjordiska prov det nu gäller att förbjuda. Det finns inte heller någon anledning att avvakta alla kärnvapenländers anslutning till ett fullständigt provstopp. De två supermakterna har ett sådant försprång i fråga om kärnladdningars både mängd och effektivitet att de bör kunna ta ledningen också när det gäller att inställa de nu pågående proven. Förra årets nedrustningsarbete i Genéve resulterade i en konvention om förbud mot utveckling, framställning och lagring av biologiska vapen och toxinvapen samt om förstöring av dylika vapen. Vid sidan av arbetet på ett provstopp kommer huvudansträngningarna att i år ägnas frågan om en liknande reglering av de kemiska vapnen. En konvention rörande kemiska vapen skulle jämte den som nyss nämnts på ett effektivt sätt komplettera det förbud mot användning i krig som finns i 1925 års Genétveprotokoll. Från svensk sida fortsätter vi att genom olika tekniska studier förbereda aktiva insatser även på andra ämnesområden vid nedrustningskonferensen. Sveriges konsekventa stöd åt FN och åt FN-stadgans principer ansluter sig till en traditionell linje i svensk utrikespolitik att verka för att stärka och utveckla den internationella rättsordningen. För små och medelstora stater är det ett särskilt intresse att förbindelserna mellan staterna i högre grad baseras på grundläggande rättsliga principer. Under 1971 har vi på svensk sida haft tillfälle att aktivt delta i de ansträngningar som nu göres av Internationella rödakorskommittén i Genéve och av FN för att humanisera krigets lagar. Det har skett dels vid en expertkonferens i maj 1971, där Sverige och bortåt 40 andra stater deltog, dels vid FN:s generalförsamling i höstas. Arbetet fortsätter i maj i år med en ny session med expertkonferensen, till vilken nu alla stater som är parter i Genévekonventionerna av 1949 inbjudits av Internationella rödakorskommittén. Sverige är positivt inställt till detta arbete och medverkar mycket aktivt i det. Inte minst angeläget är att FN:s engagemang i dessa frågor breddas och fördjupas. Så länge krig mellan och inom stater inte kan elimineras är det väsentligt att få fram universella regler som utgör åtminstone marginella humanitära vinningar. Varje minskning av det lidande som krig medför för stridande, sårade, fångar och civilbefolkning ter sig värd att verka för. Regeringen ser Sveriges aktivitet på detta område som ett viktigt och självklart komplement till dess ansträngningar att bidra till nedrustning och till lösning av tvister med fredliga medel. En annan fråga där Sverige är verksamt inom FN och där svensk opinion är starkt engagerad är frågan om tillämpningen av dödsstraffet. Inte bara i Sverige utan även i vidsträckta delar av världen över huvud taget upprörs opinionen ofta av utmanande fall av användning av dödsstraffet som repressalieåtgärd. Särskilt gäller detta när dödsstraff utmäts för handlingar som enligt vårt synsätt är av politisk karaktär. Strafflagstiftning är naturligtvis i princip varje lands interna angelägenhet. I praktiken innebär emellertid verkställande av dödsstraff en grov kränkning av rätten till liv i enlighet med artikel 3 i deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Detta förhållande har fört med sig en internationalisering av frågan. Under mer än 10 års tid har Sverige inom FN tagit initiativ till och aktivt arbetat för dödsstraffets avskaffande. Vid generalförsamlingens möte i höstas antogs sålunda under svensk medverkan en resolution, vari fastställdes som FN:s långsiktiga målsättning att antalet brott för vilka dödsstraff kan utdömas gradvis skall begränsas. Samtidigt understryks önskvärdheten av denna strafforms slutliga avskaffande. Enär medlemsstaterna alltjämt hyser delade uppfattningar om behovet att behålla dödsstraffet, var det inte möjligt att låta resolutionen gå så långt som att uttala att dödsstraffet skulle avskaffas. Resolutionens främsta syfte var, liksom tidigare aktioner i ämnet inom FN, att söka ge uttryck för att utvecklingen trots allt går mot en gradvis eliminering av denna strafform över hela världen. Internationaliseringen av frågan om dödsstraffet har gjort det möjligt för regeringarna att med hänvisning till frågans humanitära aspekter påtala särskilt stötande fall av användning av dödsstraffet. Sverige har tid efter annan begagnat sig av denna möjlighet. Erfarenheten har visat att sådana påtalanden, särskilt om de görs av ett antal länder samtidigt, ibland kan ha en återhållande effekt. En annan fråga som på liknande sätt i viss utsträckning internationaliserats genom behandling i FN gäller minoriteters ställning. Härmed avses befolkningsgrupper inom ett land som har från majoriteten avvikande etniska, kulturella eller andra kännetecken. FN-stadgan fastslår att åtskillnad inte får göras med avseende på ras, kön, språk eller religion. Denna grundsats har bekräftats i FN:s deklaration 1948 om de mänskliga rättigheterna och i flera följande internationella dokument. Icke desto mindre utsätts minoriteter för diskriminering och förtryck. Erfarenheten har visat att offentliga framställningar och deklarationer i dessa frågor ofta motverkar sitt syfte att förbättra den berörda minoritetens ställning. Sverige begagnar sig därför i sådana fall av möjligheten att hos vederbörande regering under hand påtala dylika kränkningar.

Herr talman! Den världspolitiska scenen har under större delen av den tid som förflutit efter det andra världskrigets slut dominerats av två aktörer, de båda supermakterna USA och Sovjetunionen. Inga världspolitiska frågor av större vikt och betydelse har kunnat avgöras utan hänsynstagande till deras mening och deras intressen. Stater med stormaktsstatus från tiden före de båda världskrigen — såsom England och Frankrike — har tvingats att spela underordnade roller, och några nya stater trädde vid krigets slut inte i deras ställe i detta avseende. Nu är läget delvis annorlunda. Betydande förskjutningar av maktförhållandena har ägt rum under senare år. Världspolitiken är inte längre ett maktoch intressespel enbart mellan USA och Sovjetunionen. Japan och Kina utövar numera ett inflytande, som de båda supermakterna måste ta hänsyn till. Särskilt i ekonomiskt avseende, men också politiskt, utövar likaså den gemensamma europeiska marknaden, EEC, ett stort inflytande. Efter den nu pågående utvidgningen blir EEC världens mäktigaste handelsblock, vilket inte kan undgå att påverka relationerna till andra grupper av stater. Ett intresse har redan märkts från Sovjetunionen och dess allierade för ökat handelsutbyte med EEC-länderna och för att få del av deras tekniska kunnande i fråga om utbyggnad och förbättring av bl.a. den lätta industrin och transportväsendet. Däremot uppfattas nu Europas växande ekonomiska makt i USA ibland som diskriminerande för de amerikanska intressena. Motsättningarna mellan USA och EEC har därmed blivit starkare. Man kan således konstatera att storpolitiken jämsides med uppkomsten av nya maktcentra blir allt rörligare. Frontlinjen mellan vad som brukar kallas ”väst” och ”öst” håller på att luckras upp och fältet blir öppet för både nya kombinationer och nya skiljelinjer. I vissa fall har tendenser till politisk avspänning kunnat avläsas i dessa förändringar. I andra fall har de mer präglats av en fortsatt strävan från supermakternas sida att slå vakt om eller förbättra sina egna strategiska positioner. I Europa har särskilt det delade Tyskland och uppdelningen av Berlin hindrat politisk avspänning. Västberlin har utgjort brännpunkt i de kriser som under ett kvartssekel höjt den politiska temperaturen farligt nära kokpunkten flera gånger. Försök att finna en öppning i det fastlåsta läget har gjorts, men de har strandat på ömsesidig misstro mellan västmakterna och de socialistiska staterna i öst. Regeringen Brandts östpolitik är därför det viktigaste och framgångsrikaste initiativ som hittills tagits för skapande av fred och säkerhet i Europa. De resultat som hittills uppnåtts skulle ännu för ganska kort tid sedan ha tett sig nära nog ouppnåeliga. Ickevåldsavtal har ingåtts mellan å ena sidan Västtyskland och å andra sidan Sovjetunionen och Polen. De fyra segrarmakterna i andra världskriget — USA, England, Frankrike och Sovjetunionen — har träffat avtal om Västberlins folkrättsliga status, Västtyskland och Östtyskland har ingått avtal om trafiken över östtyskt område till Västberlin och myndigheterna i Västberlin och Östberlin har överenskommit om villkoren för besöksutbyte mellan de båda stadshälfterna. Det är en djupgående omorientering av Västtysklands relationer österut som regeringen Brandt har sökt genomföra. Blir denna östpolitik lyckosam även i fortsättningen skulle ett första viktigt steg ha tagits mot avspänning och varaktig fred i Europa. Men en viss risk föreligger helt uppenbart också för att Brandts östpolitik kan komma att råka ut för bakslag. Samtliga de avtal som ingåtts måste ratificeras innan de träder i kraft, och det är här som östpolitiken ställs inför sitt verkliga eldprov. Regeringskoalitionen i Bonn förfogar över en ytterst smal parlamentarisk bas och det är i dag osäkert om den kan samla en majoritet i förbundsdagen för godkännande av avtalen med Sovjet och Polen. Vilka följderna skulle bli av ett sådant bakslag för Brandts östpolitik är svårt att säga. Det är emellertid sannolikt att det politiska klimatet i Europa skulle bli åtskilligt bistrare och att den avspänning som nu ter sig näraliggande skulle komma att förskjutas längre fram i tiden. Risk föreligger också att nya komplikationer kan inträffa under väntetiden, komplikationer som kan komma att torpedera strävandena till samförstånd mellan västmakterna och öststaterna. Det är fördenskull ett allmänt europeiskt intresse att det västtyska parlamentet godkänner fördragen med öststaterna. Ratificering av dessa är också en förutsättning för att övriga avtal skall kunna träda i kraft. Om avtalen godkänns av förbundsparlamentet i Bonn kommer nästa fas i utvecklingen att domineras av två huvudproblem, normalisering av förbindelserna mellan de båda tyska staterna samt anordnandet av en europeisk säkerhetskonferens. Normaliseringen blir under alla förhållanden en utveckling på ganska lång sikt — en stor folkopinion i Västtyskland vill inte avskriva tanken på en återförening. Hur det än går med den västtyska östpolitiken får man emellertid räkna med att de båda tyska staterna för överskådlig tid framåt kommer att existera sida vid sida. Vägen bör därmed kunna hållas öppen för att de båda tyska staterna skall kunna bli medlemmar av FN och för ett mera allmänt folkrättsligt erkännande av den östtyska staten. Säkerhetskonferensen kan knappast komma till stånd förrän nästa år och blir inte enbart en europeisk angelägenhet. Såväl USA som Canada kommer att delta i egenskap av Natomedlemmar och därmed delaktiga i ansvaret för politisk och militär säkerhet i Europa. Om den konferensen skall bli en framgång, eller om den kommer att misslyckas, beror till sist på den politiska viljan att uppnå överenskommelser. Den viljan är i sin tur beroende på den grad av förtroende mellan ömse sidor, som kan finnas eller kan växa fram under förhandlingarnas gång. Det kan också förtjäna understrykas att stormakter och småstater inte ser säkerhetsproblemen ur samma synvinkel. Inom såväl den västliga som den östliga militäralliansen finns motsättningar, som säkert kommer att träda i dagen. Exempel på sådana motsättningar finns redan i t.ex. Rumäniens relationer till sina socialistiska medallierade. Medan den politiska utvecklingen i Europa i stort sett har rört sig i riktning mot avspänning och utjämning av motsättningar har förhållandena i Asien visat en rakt motsatt tendens. Konflikterna har haft sin grund i de skarpa nationella ekonomiska och sociala motsättningarna men också i det spel om makt och inflytande, som stormakterna bedriver. Vietnamkriget har genom detta stormaktsspel utvidgats till att omfatta hela Indokina. Såväl Laos som Kambodja har direkt dragits in i kriget, och Thailand är också nära berört genom sina alliansförbindelser med USA. Såväl Sovjetunionen som Kina söker stärka sitt inflytande i Sydöstasien. USA följer i sin Asienpolitik de riktlinjer, som brukar sammanfattas under termen Nixondoktrinen. Det innebär att de asiatiska staterna själva skall svara för sin egen politiska och militära säkerhet men med ekonomisk och militär hjälp från USA åt de stater, som är allierade med USA. Nordvietnam har erhållit mycket omfattande hjälp för sin krigföring från både Sovjetunionen och från Kina. Men dess regering har med stor skicklighet lyckats avbalansera de båda stormakternas intressen och hävda sitt lands självständighet. Den s.k. vietnamiseringen av kriget i Indokina utgör en tillämpning av Nixondoktrinen. Som framhölls i regeringsdeklarationen innebär vietnamiseringen inte alls att freden ryckt närmare. Blodsutgjutelsen och förstöringen av materiella värden fortsätter. Samtidigt förefaller en politisk lösning ha legat inom räckhåll flera gånger, men chanserna har spolierats. Orsaken till detta får främst sökas i USA:s envisa stöd åt den nuvarande militärregeringen i Sydvietnam, som inte kan stödja sig på någon folkmajoritet. Kravet på en politisk lösning får emellertid världsopinionen aldrig ge avkall på. Rivaliteten mellan stormaktsintressena gjorde sig också gällande under det krig, som ledde till att Östpakistan slet sig loss från landets västra hälft och bildade en egen stat, Bangladesh. Den yttersta konfliktorsaken måste emellertid även här sökas i nationella motsättningar och djupa sociala klyftor. USA och Kina gav båda sitt stöd åt Pakistan, medan Sovjetunionen utnyttjade sitt nyligen ingångna vänskapsoch samarbetsavtal med Indien för att i eget intresse stödja detta land och de östpakistanska frigörelsesträvandena. I spåren på det östpakistanska kriget har följt materiell förödelse och mänskligt lidande av enorma mått. Redan före krigshändelserna tillhörde detta område de fattigaste i världen, tyngt av allmän underutveckling, hög folktäthet och upprepade naturkatastrofer. Det bör vara en självklar uppgift för Sverige att ta sin del av ansvaret för att stödja återuppbyggnaden i Bangladesh. Centern har tillsammans med folkpartiet föreslagit, att 100 miljoner kronor skall anvisas på tilläggsstat under det här budgetåret för detta ändamål. Den närmare utformningen kommer som redan nämnts att diskuteras här i riksdagen efter påsk. Det blir då också tillfälle att utförligt diskutera de fattiga ländernas situation och inriktningen av det svenska u-landsbiståndet. Tidpunkten för den amerikanske presidentens Kinabesök valdes med all säkerhet delvis med hänsyn till inrikespolitiska intressen. Men toppmötet i Peking markerar utan tvivel också en viktig konstruktiv förändring av USA:s utrikespolitik. Man har i Washington insett att en omläggning av USA:s politik gentemot Kina var nödvändig, att man i världsfredens intresse måste bryta den kollisionskurs som de bägge länderna hållit mot varandra ända sedan Mao Tse-tungs maktövertagande i Kina. Man erkänner nu också på amerikanskt håll att man i väsentliga avseenden felbedömt Kinas utrikespolitik. Som framhölls i regeringsdeklarationen är det i dag svårt att överblicka konsekvenserna av president Nixons Kinaresa. Ett osäkerhetsmoment utgör Japans hållning till Kina och till USA. Närmandet mellan USA och Kina bör dock kunna bli en fredsfaktor av väsentlig betydelse. I detta sammanhang är det givetvis också betydelsefullt att folkrepublikens regering nu fått inta Kinas plats i FN. Mellersta Östern utgör alltjämt en farlig oroshärd. Konflikten mellan Israel och arabstaterna har synts nästan olöslig och splittringen mellan araberna har ju inte gjort konflikten mera lättlöst. Härtill kommer att USA och Sovjetunionen för en seg dragkamp om inflytandet även i denna del av världen. Vissa teckan tyder emellertid på att man nu både i Israel och i dess arabiska grannstater börjat tröttna på den ständiga oron och verkligen söker efter utvägar att få till stånd fredliga förbindelser mellan stater och folk i denna region. Ambassadör Jarrings medlingsuppdrag står alltjämt kvar. Om de sonderingar Jarring har gjort under senaste tiden kan leda någon vart är det väl ingen som i dag vet något om; det ligger ännu i vida fältet. När det gäller de pågående förhandlingarna mellan Sverige och EEC är regeringsdeklarationen ganska kortfattad. Något annat var knappast heller att vänta. De positioner, som parterna intog före jul när den formella förhandlingsupptakten ägde rum, har tidigare redovisats och diskuterats här i kammaren. Vad som därefter hänt är främst, att EEC:s förhandlingar med de länder som ansökt om medlemskap slutförts på det sätt som var planerat. När det gäller förhandlingarna med Sverige föreligger inte något förhandlingsresultat och det finns därför i dagens läge inte mycket nytt att tillföra debatten. Det viktigaste förhandlingsmålet för svenskt vidkommande nu är att uppnå en tullfri marknad för industrin och om ingenting oförutsett inträffar bör det vara möjligt att få till stånd ett sådant avtal. Det bör enligt min mening också finnas ganska goda möjligheter att uppnå vissa förbättringar jämfört med det mandat som kommissionen har. Samtidigt måste emellertid ett andra villkor från vår sida vara, att det avtal som träffas blir utvecklingsbart, dvs. utformas så att man i framtiden kan ta upp förhandlingar om en ytterligare breddning och fördjupning av samarbetet. Efter det att tanken på fullständigt medlemskap för svenskt vidkommande helt skrinlagts har det inte varit aktuellt att ta upp frågan om svenskt deltagande i EEC:s jordbrukspolitik. Några av EEC-länderna har emellertid begärt att få ensidiga fördelar i fråga om export av vissa jordbruksoch trädgårdsprodukter till Sverige. Jag hälsar med tillfredsställelse, att regeringen tagit avstånd från och motsätter sig en sådan ordning. Om jordbruket över huvud taget skall tas med i bilden måste det enligt min mening bli fråga om en ömsesidig överenskommelse om export av vissa kvantiteter i båda riktningarna. Den svenska neutralitetspolitikens roll både när det gäller att hävda vårt eget oberoende och när det gäller att försöka bidra till fred och avspänning i Europa underströks starkt i regeringsdeklarationen. Jag kan helt instämma i vad som där har sagts. Därutöver vill jag bara göra konstaterandet, att neutralitetspolitiken är en tillgång som det stora flertalet av vårt folk inte vill byta ut eller ersätta med någonting annat. Godtar man den ståndpunkten innebär det i sin tur att man aldrig kan betrakta neutralitetspolitiken som ett hinder eller som en belastning, när vårt land ställs i sådana situationer som nu gäller beträffande samarbetet med EEC. Neutralitetspolitiken blir i stället den givna utgångspunkten efter vilken förhandlingsuppläggningen utformas. Så har ju också skett i vad gäller uppläggningen av våra förhandlingar med EEC — under en bred politisk uppslutning vill jag tillägga. Som jag framhöll redan under den allmänpolitiska debatten här i riksdagen har jag därför svårt att förstå att man på sina håll fortfarande — medvetet eller omedvetet — behandlar neutralitetsfrågan som om det vore någonting förhandlingsbart. Vad jag här har sagt innebär naturligtvis inte att jag vill frånkänna någon rätten att analysera och diskutera förutsättningarna och innebörden av den svenska neutralitetspolitiken eller utrikespolitiken i övrigt. Men en debatt om neutralitetspolitikens gränser är en debatt som inte längre har någon giltighet i den diskussion som vi nu för och bör föra om möjligheterna att uppnå ett så nära, omfattande och varaktigt handelssamarbete med EEC som möjligt. Om vi i dag skulle ifrågasätta en så grundläggande utgångspunkt i vår förhandlingsuppläggning, skulle vi — vad jag förstår — allvarligt försvåra uppgiften för de svenska förhandlarna och därmed till en del undergräva förutsättningarna för att uppnå en bra förhandlingsuppgörelse. Det finns i detta sammanhang kanske anledning att markera, som man också gjorde i regeringsdeklarationen, att strävandena inom EEC till utrikespolitisk och ekonomisk-politisk koordination ytterligare förstärkts under senare tid. Redan de handlingslinjer som skisserades i Davignonoch Wernerrapporterna och de beslut som fattades på grundval av dessa dokument gav tydlig anvisning om vilken utveckling man kunde vänta sig. Men viljan till politiskt samarbete inom Gemensamma marknaden har därefter ytterligare markerats både från länderna inom den hittillsvarande sexstatsgruppen och från England. Betydelsen av en politisk överbyggnad till samarbetet på det ekonomiska planet underströks t.ex. kraftigt vid de fransk-tyska överläggningar som fördes i början på året och väntas likaså få stor plats vid den toppkonferens för vilken förberedelser nu pågår och som beräknas komma till stånd i höst.

Herr talman! Den som försöker stänga sig ute från världen lär misslyckas. Den som försöker stänga världen ute från sig själv kommer också att misslyckas. De personer tar fel som tror att Sverige i snart sagt allt kan leva sitt eget liv, bestämma över sin framtida ekonomi och sina sociala villkor utan att ta hänsyn till vad som händer i omvärlden. Eftersom sådana myter alltjämt odlas i en del nysocialistiska kretsar, är det välgörande att regeringsdeklarationen i dag så klart tar ställning mot den sortens mytbildning. Internationaliseringen av svensk ekonomi går fort i våra dagar. Både marknader och företag har internationaliserats. Svenska företags produktion ökar just nu snabbare utanför Sverige än här hemma. Det hade knappast någon räknat med bara för några år sedan. Att kvaliteten på den luft och de vatten som omger oss är beroende av hur andra länder sköter sin miljövård är välkänt. Ett drastiskt exempel på hur ett annat land påverkar den svenska ungdomens hälsa fick vi i förra veckan genom de holländska myndigheternas vägran att ge ett positivt svar på ledande svenska riksdagsmäns vädjan om stopp för narkotikahajarnas verksamhet. Det större internationella beroendet för varje år märks mest i den minskade rörelsefriheten på den ekonomiska politikens område, t.ex. när det gäller räntan. En naturlig slutsats av detta vidgade beroende av omvärlden är att vi måste finna vägar att påverka de internationella besluten. Vi kan inte sitta passiva och bara vänta. När den svenska regeringen i en rad sammanhang har beskrivit det nära, varaktiga och omfattande samarbete vårt land önskar med den vidgade Europamarknaden, har det i regel betonats att om vi inte kan vinna direkt inflytande i EEC:s institutioner, måste vi åtminstone genom samråd kunna påverka de förändringar i den ekonomiska politiken som är så viktiga för oss. Det är angeläget för oss att i dag få veta om regeringen står fast vid denna syn. Hur skall man tolka formuleringen i dagens regeringsdeklaration av förhandlingsmålet ”att Sverige skall bli delaktigt i en stabil friktionsfritt fungerande tullfri marknad för svensk industri”? Det förefaller vara en formulering, som har tillkommit med en viss omsorg. Jag frågar: Bortsett från att jordbruket nu har avförts ur tullfriheten; gäller den ursprungliga målsättningen, exempelvis så som den uttolkades av handelsministern på Industriförbundets årsmöte 1971? Jag kommer strax tillbaka till hans formuleringar. Något bokslut över förhandlingarna i Bryssel med EEC-länderna går självfallet inte att göra ännu. Vi från oppositionen är heller inte i den situationen att vi kan ge några detaljerade råd om förhandlingsuppläggningen. Regeringen har visat ett visst intresse av att få vårt godkännande, när den själv har bestämt sig, men långt mindre någon vilja att sätta oss i den situationen att vi skulle kunna ge några råd dessförinnan. Jag påminner om att folkpartiet, när denna runda startade den 10 november 1970, sade ut att vår bedömning av regeringen i denna fråga blir beroende av den kraft och den skicklighet som regeringen kommer att driva förhandlingarna med. Vi har varit kritiska mot det sätt som man ändrat förhandlingsuppläggningen på, men nu är inte rätta tidpunkten att tala om vad som kunde ha varit. Nu gäller det att göra det bästa möjliga i ett svårt läge. Två saker i den svenska förhandlingssitsen — som den faktiskt ter sig — anser jag det ändå nödvändigt att ta upp. Våra förhandlare måste få EEC att inse att svenskt näringsliv kan lida svår skada om s.k. skyddsåtgärder — i realiteten repressalier — får sättas in så brådskande och ensidigt som kommissionen i Bryssel tänker sig. Även om sådana skyddsåtgärder bara sällan sattes in, skulle redan förekomsten av dessa bestämmelser i avtalet skapa en ovisshet. De svenska företagens planering skulle försvåras och skyddsåtgärderna skulle verka dämpande på marknadsföringen av svenska produkter. Detta är alltså någonting som vi i dag måste få större klarhet om. Jag utgår ifrån att ingen av regeringarna i EEC-länderna — ännu mindre våra tidigare EFTA-kolleger Danmark, Norge och Storbritannien — avsiktligt skulle vilja skada svenskt näringsliv. Förhandlingstaktik må vara en sak, men i slutskedet gäller det ju den europeiska samhandel, där man säger sig önska Sverige med för att åstadkomma en samlad positiv effekt. När jag säger detta är jag väl medveten om att värdet av själva frihandeln kan bli betydande, i synnerhet om man når fram till en verkligt omfattande integration och skyddsklausulerna inte tillämpas med den bryskhet som har nämnts. Men integrationen förefaller ju i det här läget inte möjlig, och vi vet alltså inte hur det blir med skyddsklausulerna. I väntan på förhandlingsresultatet, i väntan på den erfarenhet som vi då kan få är det värdefullt att regeringen preciserar sin syn. Den andra viktiga punkten hänger samman med hur man i avtalet mellan Sverige och EEC utformar den s.k. utvecklingsklausulen, dvs. nyckeln till framtiden. Herr Fälldin var också inne på de frågorna. Vi vet nu att två uppfattningar finns bland dem som här i Sverige önskar se förhandlingarna framgångsrikt avslutade. Den ena uppfattningen har de som accepterar frihandelslösningen som ett slutmål, endera därför att de i hjärtat är emot den vidgade Europamarknaden eller därför att de är rädda för splittring i det regeringsparti som de tillhör. Den andra uppfattningen omfattas av de många som ser det nu aktuella avtalet med EEC som ett första steg. Regeringen borde höra till den senare gruppen. Det finns rader av regeringsuttalanden som pekar på det. Jag nöjer mig emellertid här med handelsministerns ord den 21 april 1971, att en förnuftig internationell arbetsfördelning kräver en mer långtgående integration än vad bara frihandeln innebär. ”Vi eftersträvar”, sade handelsministern, ”ett djupare, bredare och intimare samarbete än något annat land utanför kandidatländernas krets”. Det är mot den bakgrunden som jag nu frågar: Hur bör utvecklingsklausulen i Sveriges avtal enligt regeringens bedömning skilja sig från Schweiz och Österrikes? Samarbete med dessa neutrala länder är på flera punkter välmotiverat. Men jag utgår från att ingen här vill bestrida att Sverige behöver och begär, på grund av vårt lands ekonomiska struktur, mera ingående samarbete än vad Schweiz och Österrike gör. Det är faktiskt mycket angeläget att regeringen verkar för att utvecklingsklausulen i avtalet får en sådan utformning att den på ett rätt sätt uttrycker vår målsättning. Detta är en sak som vi kan påverka och som vi bör hävda med kraft. Både löntagare och företagare, konsumenter och producenter måste vara intresserade av regeringens svar. De vet att hur den slutliga lösningen blir för Sverige betyder så mycket för tryggheten i arbetet och möjligheterna till en sådan ekonomisk framstegstakt att det borde mer än nu kunna löna sig att arbeta i Sverige i framtiden, givetvis under förutsättning av en riktigare svensk skattepolitik. Storföretagen är inte så beroende av nyetablering och utvidgning i Sverige; de kan flytta allt större delar av sin tillverkning utomlands. Men de många mindre och medelstora företagen, som ofta lever och utvecklas som underleverantörer till de stora företagen, kan inte flytta med. Transportavstånd, dagliga kontakter, beslut om ändrad produktionsinriktning gör emellertid att de behöver ha nära till sina kunder. För dem kan det därför vara avgörande att storföretagen utvecklas här hemma och inte i utlandet. Och skulle de svenska företagen få ökade avsättningssvårigheter, då kommer verkligen tryggheten i arbetet för de många direkt att minska. Så snart EEC-avtalet trätt i kraft är det viktigt att internt börja förberedelserna för att i en andra omgång nå de förhandlingsmål som regeringen ursprungligen har satt upp. Sker inte det, har bekännelsen till den europeiska integrationen bara varit en läpparnas bekännelse. Herr talman! Nordiska rådets möte i Helsingfors för en månad sedan blev en eftertankens vecka. Både regeringarna i de nordiska länderna och vi som företräder andra partier försökte sammanfatta vart de nordiska ländernas skilda utgångspunkter och förhandlingar med den europeiska gemenskapen var på väg att föra oss. Det finns väl en del som tyder på att den skiss till ett nordiskt samarbete på närings-, regionaloch miljöpolitikens områden som i Helsingfors fördes fram från regeringssidan var ett barn av en nattlig stund, präglad just av eftertankens kranka blekhet. Hur som helst: skissen finns där, utfästelserna att redan i sommar presentera dess första resultat och vid Nordiska rådets session i Oslo i februari nästa år ge en fyllig redovisning — det löftet finns där också. Hur många skeptiska ämbetsmän man än möter — det är ett faktum att regeringarna har stuckit fram huvudet här och tagit risken att snaran dras åt, om ingenting i sak blir uträttat. Nordiska rådets möte visade också hur känslig debattsituationen är mellan våra länder inför avgörandena om EEC:s utvidgning, inte minst i Norge och Danmark med deras folkomröstningar. Statsminister Palme slog själv fast i talarstolen i Helsingfors ”att detta, i nuvarande känsliga läge, kommer att kräva betydande återhållsamhet i argumentationen på alla håll”. Det vore intressant att veta om statsministern anser sig själv ha kunnat leva upp till den förmaningen. Känslig är naturligtvis också debattsituationen i förhållande till den europeiska gemenskapen. Brutala omdömen om vår förhandlingspartner måste väl rimligen gå att undvika. Men själva sakfrågornas läge för de nordiska länderna har svensk allmänhet i lika hög grad rätt att få belysta som folken i de länder som nu är mitt uppe i heta debatter om medlemskap eller inte. Skall exempelvis den svenska exporten av papper vid mitten av en övergångsperiod belastas med förhållandevis höga tullar även vid införsel till Norge, Danmark och Storbritannien, länder som vi nu lever i frihandel med, trots de högtidliga proklamationerna att det inte skulle bli något återinförande av handelshinder mellan dem som hittills varit med i EFTA? Måste vi i det här hänseendet böja oss för EEC:s krav? I Helsingfors föreslog jag att regeringen snarast i det nordiska tulladministrativa rådet tar upp frågan om hur man i framtiden skall kunna slippa en tidsödande och kostnadskrävande exercis med tulldokument i den nordiska samhandeln, just framkallad av att länderna får skilda avtal. Där fick jag inget svar men nu kanske jag kan få veta vad man gör för att förbereda sig för nödvändiga ändringar i tullagstiftningen. Missar vi de förberedelserna blir det till nackdel inte bara för den svenska exporten till Norge och Danmark utan för den nordiska varuhandeln över huvud taget — i bägge riktningarna — och det är väl ändå ingen som önskar. Udda röster — lorder och icke-lorder, socialister och icke-socialister — har parallellt med EEC-resonemangen sökt nedvärdera eller underkänna den svenska alliansfrihet som syftar till neutralitet i krig. En tankegång har då varit att man inte gärna kan fästa så stor vikt vid avspänningssträvandena i Europa som den svenska regeringen gör och samtidigt hålla fast vid just den neutralitetssyn som har sin grund i spänningen mellan blocken i öst och väst. Den svenska neutralitetspolitiken står självfallet fast. Och just från den utgångspunkten tycker jag att den svenska regeringen drar väl stora växlar på den minskning av mobiliseringsberedda truppstyrkor som kan komma att ske på den europeiska kontinenten efter det att fördragen mellan Bonn och Moskva och mellan Bonn och Warszawa har ratificerats. Här finns alldeles för många osäkra faktorer — jag skall strax komma tillbaka till några av dem — för att sådana växlar skulle betecknas som pålitliga. Men det förekommer också inlägg i debatten som är så onyanserade, att de tycks innebära att det inte längre skulle finnas något behov alls av den stabiliserande verkan som den svenska utrikespolitiken haft på hela Nordeuropa efter andra världskriget. Just därför att vi från folkpartiet lägger så stor vikt vid denna fredseffekt är det för oss angeläget att alliansfriheten fylls med ett levande innehåll. Dit hör ett försvar som kan få omvärlden att inse att vi kan rå med att i spänningslägen leva upp till neutralitetsmålen. Låt oss nu anta att förbundsdagen i Bonn den 4 maj, den 19 maj eller något senare datum ratificerar östfördragen. Låt oss vidare anta att väst och öst därefter kan enas om en successiv minskning av de stående styrkorna i Centraleuropa. Sker detta betyder det i varje fall att de amerikanska styrkorna kommer på mycket längre mobiliseringsavstånd från de gamla frontlinjerna än styrkorna i öst. Det betyder också att man kommer att bli mycket känslig i Västeuropa även för mindre upptrappningar från öst i lägen, då spänningar på andra håll i världen skulle kunna framkalla sådana styrkedemonstrationer, som västsidan hittills ansett sig kunna ta ganska kallsinnigt på. Det är många som har menat att i en sådan framtid skulle Medelhavet och Nordeuropa — vad man har kallat den södra och den norra flanken — relativt sett komma mer i förgrunden för styrkedemonstrationer och maktkamp. För att jäva det resonemanget måste man samtidigt med en genomförd avspänning i Centraleuropa också kunna hänvisa till verkliga framsteg i fredsbevarande syfte i norr och söder. Det jag nu säger utgår alltså från en mycket varm känsla för de fredsbevarande dragen i den svenska utrikespolitiken. Det bygger också på mycket varma förhoppningar att den västtyska regeringen skall lyckas föra Brandt-Scheels östpolitik i hamn. Den är verkligen värd vårt stöd. Den situation som man i Västtyskland befinner sig i är emellertid såvitt jag kan förstå också mycket lärorik från en annan utgångspunkt för den som upplever fredssträvandena som kärnan i världspolitiken. Det som gör att man kan hoppas att fördragen blir godkända i Bonn den 4 maj eller i varje fall i en andra läsning den 19 maj — när nu majoritetsförhållandena är så knappa och osäkra — är ju att Europa annars skulle komma in i en sämre situation än den som hittills rått. Förkastade fördrag skapar en spänning som blir svårare än den som rådde innan man började skriva på texterna. Över nationsoch partigränser finns det en allmän opinion som inte vill uppleva en sådan försämring. Därför frågar jag mig om inte fredsarbetet i någon större utsträckning än hittills måste koncentreras på att skapa sådana lägen där allmänhetens fredsopinion får en chans att påverka nationer och partier. För sett över världen som helhet tar dock folkens fredsopinion över krigshetsarna. Kanske kan man säga att nedrustningsarbetet i Genéve är en dementi på denna tankegång. Statsrådet Myrdals mycket pessimistiska bedömning av tio års insatser pekar väl i den riktningen. Här har ju just arbetats fram planer som skulle kunna vädja till den opinion som avskyr krig. Tyvärr har nog en del av nedrustningskonferensens program tett sig fjärran och avlägset för allmänna opinionen, men statsrådet Myrdal och hennes kolleger har ju också kunnat registrera framgångar just genom att arbeta fram konkreta planer mot kärnvapen. För sådana konkreta planer har de fått massivt stöd av en bred opinion. Inom parentes, herr talman, kunde det naturligtvis finnas skäl att säga ännu vackrare saker om statsrådet Myrdals insatser. Att jag inte gör det beror på att det skulle kunna uppfattas som en avskedshyllning, och jag har ingen som helst önskan att just detta statsråd skall dra sig tillbaka. Vad jag vill komma fram till är att den teknik som kommit till användning här och i det senaste årets öst—västförhandlingar måste få större utrymme även i FN:s arbete. Planer kan misslyckas, det är sant. Även de fördrag som Brandt-Scheel drivit fram kan fällas. Men ju mera sammanvävda de är till en helhet desto svårare blir det för avspänningens motståndare att nonchalera den opinion som betraktar fred som det normala tillståndet. Fäller man en genomarbetad plan blir ju, som jag nyss försökte uttrycka det, resultatet inte ett oförändrat läge, inte status quo, utan en försämring. Konfliktforskningen börjar nu avsätta sådana resultat att det borde vara möjligt att steg för steg vrida över FN-arbetet i riktning mot konkreta fredsplaner redan innan konflikter blivit akuta. Lokala konflikthärdar bekämpas nu av FN och stormakterna efter principen för brandkårsutryckningar. Då kastas den internationella diplomatins alla resurser in. Med den metod för analyser som konfliktforskarna, låt vara ännu trevande, använder borde lika energiska internationella fredsinsatser kunna sättas in på ett tidigare stadium. Det är självklart att FN hålles tillbaka i ett inledningsskede därför att så många konflikter börjar inom en stat och först i det akuta stadiet utvecklas till ett hot mot internationell fred och säkerhet. Men de regler som är inskrivna i FN:s stadga används ibland som svepskäl. Redan på sommaren 1971 hade, för att ta ett konkret exempel, FN:s generalsekreterare konstaterat att situationen i det dåvarande Östpakistan utgjorde ett potentiellt hot mot internationell fred och säkerhet och därmed — i en skrivelse till säkerhetsrådets ordförande — konstaterat att förutsättningarna för säkerhetsrådet fanns att ta upp frågan. Det finns kanske de som i detta konkreta fall cyniskt menar att den nya staten Bangladeshs födelse måste köpas med blod och att kriget i varje fall blev kortvarigare och mindre omfattande än man kunde befara. Men så cyniskt får man inte resonera, så efterklok får man inte vara. Det hade mycket väl varit möjligt för europeiska regeringar, t.ex. svenska regeringen, att via någon av de stater som ingick i säkerhetsrådet aktualisera en fredsplan i förväg. Jag kan inte se annat än att de skäl mot en tidig FN-behandling, som då anfördes av svenska och andra europeiska regeringar mot oss på den liberala sidan som drev kravet på ett tidigare ingripande, har underkänts av utvecklingen. Tragedin gick sin gång och vi vet ännu inte vilka efterverkningar den får. Däremot vill jag gärna ha sagt, herr talman, att jag stöder regeringen i fråga om tidpunkten och sättet för den nya staten Bangladeshs erkännande. Motaktioner från Pakistan förhindrades och chanserna för ett inte alltför sent, skall vi säga ett inte på tok för sent, erkännande från USA har ökats genom den tyngd som de nordoch västeuropeiska regeringarna kunde lägga i sin rätt väl sammanhållna aktion. De sociala och ekonomiska motsättningarna i Latinamerika, rasfientligheterna i södra Afrika, det grymma, fruktansvärt förlängda kriget i Vietnam, Kambodja och Laos och den bräckliga vapenvilan i Mellanöstern är exempel ur en glidande skala på vilka hinder som står i vägen för de fredssträvanden jag talar om. Olle Dahlén kommer i ett senare inlägg att belysa och beskriva områden där det inte råder demokrati i vår mening och där mänskliga frioch rättigheter förtrampas. Men den väldiga mängden av oroshärdar och krigsrisker får inte förlama fredsarbetet. En noga förberedd europeisk säkerhetskonferens kan få sin betydelse. Men även det löpande arbetet i FN:s säkerhetsråd och framför allt stormakternas direkta kontakter måste söka blottlägga konflikterna i förväg, inte bara söka bilägga dem i efterhand. Genom studiegrupper och utskott skulle man även på denna höga nivå kunna tillgodogöra sig den unga konfliktforskningens metoder och resultat. För att fredsopinionen skall få något att gripa tag i behövs konkreta planer för att avvärja konflikt. Eftersom tiden närmar sig då Sverige åter bör ta plats i FN:s säkerhetsråd är det inte omotiverat om de allra bästa av våra skickliga diplomater får börja arbetet med att söka finna internationellt godtagbara former för en sådan förskjutning i fredsarbetet. Skulle det lyckas har det alliansfria Sverige gjort en stor insats för världsfreden.

Herr talman! Vårt land skall verka för att stärka den internationella rättsordningen och humanisera krigets lagar — heter det i dagens regeringsdeklaration. Ja, självfallet skall vi göra det. Men det finns en annan laglöshet som deklarationen förbigår. Vad som under den senaste tiden har upprört oss minst lika mycket som det öppna krigets fasor är det politiska våldets grymheter — bombattentat och hänsynslös förödelse i länderna runt vår jord. Övergrepp, grymheter och lidanden som drabbar oskyldiga därför att människor drivna av politisk fanatism anser sig ha hämningslös rätt att nyttja våld för att nå politiska mål, mål som ibland kallas nationella, ibland sociala och vilkas syfte i regel anges vara att nå frigörelse från förtryck. I ett reportage från Irland skriver Karl-Gunnar Bäck i ett av tidningen SE:s januarinummer om den s.k. irländska republikanska armén: ”Jag uppfattar den som en organisation där mordet — helst på helt försvarslösa människor och ur bakhåll — är en alldaglig händelse. Slå ihjäl din motståndare om han inte tycker och lever som DU! Det går fort och besparar dig besväret att argumentera. Den starkare har rätt och han bör utöva sin styrka utan alla hindrande fair-play-begrepp. Det är Hitlers budskap. Makt är rätt särskilt om den utövas extra brutalt och gement — och av grupper som ingen har insyn i och som aldrig behöver stå till svars inför folket.” I en ledare i Värmlands Folkblad med rubriken ”Romantisera inte IRA” säges bl.a.: ”Inte minst utanför Irlands gränser, där man inte känt till IRA:s struktur och arbetsmetoder, har organisationen ibland framställts som de katolska irländarnas bästa hjälpare. Vissa nyhetsinslag i svensk TV, då händelserna i Nordirland i höstas började anta rena inbördeskrigsformer bidrog t.ex. till en sådan romantisering och glorifiering av IRA för den svenska allmänheten. Ingenting kan vara felaktigare än att romantisera IRA, vars metoder ända sedan organisationen grundades för 50 år sedan är våldsamma och hänsynslösa.” Karl-Gunnar Bäck mötte svårigheter att publicera sin artikel. Två tidningar vägrade att trycka den. I en tidning svarade man: ”Nej, det går inte. Det strider mot de politiska värderingar som förekommer på vår ledarsida. Vi är för progressivt våld.” På en annan tidning svarade man: ”Nej, det går inte. IRA har ju hyllats i TV som hjältar i flera månader, ja i flera år. Vi kan inte gå emot den allmänna uppfattningen.” Ja, här hemma har otvetydigt förekommit tendenser att förhärliga politiskt våld i kampen mot förtryck — det verkliga och det påstådda. Ändamålet har många gånger ansetts helga medlen. Det politiska våld det här är fråga om kommer man inte åt med internationella rättsordningar eller humaniserad lagstiftning. Ytterst är det en fråga om moralbildning. Och i det hänseendet har vi alla ett ansvar. Att söka tala om sanningen, även om den är obehaglig. Att stå för värderingar och åsikter, även då de är obekväma. Politiskt våld är brottsligt, lika föraktligt och förkastligt som annat våld mot oskyldiga, ofta rent av förkastligare, därför att det kallt och medvetet utnyttjas som vapen för politiska syften. Herr talman! För nästan jämnt ett år sedan delgav regeringen omvärlden, att medlemskap i den europeiska gemenskapen var oförenligt med svensk alliansfri politik. Deklarationen vilade på den uppfattningen, att Gemenskapens samarbete uppbars av så starka försvarsoch utrikespolitiska intressen, att ett svenskt medlemskap — givetvis förenat med neutralitetsförbehåll — skulle minska andra makters tilltro till den svenska utrikespolitiken. Regeringen utgick alltså ifrån, att intressemotsättningarna i Europa var eller kunde bli så starka, att ett nära samarbete från Sveriges sida med den ena av de europeiska hälfterna skulle urholka andra länders tilltro till Sveriges förmåga att förhålla sig neutralt i händelse av en konflikt. I tisdags förelade regeringen riksdagen proposition om det svenska försvaret under den närmaste femårsperioden. Propositionen innebär ett försvarspolitiskt omtänkande. Hittillsvarande riktlinjer för försvarets målsättning och uppbyggnad förändras. Vår försvarseffekt gentemot omvärlden reduceras. Den försvarspolitiska handlingsfriheten begränsas. Ett riksdagsbeslut enligt propositionen får inom några få år en nedrustningseffekt, som icke kan återhämtas förrän efter en avsevärd tidsrymd, även om den utrikespolitiska hotbilden skulle snabbt och avsevärt förvärras. För några dagar sedan förklarade försvarsutredningens ordförande, förutvarande handelsminister Gunnar Lange, att Sveriges jordbrukspolitiska beredskap — som ytterst är avsedd att garantera Sveriges oberoende och neutralitet i framtida konflikter — skulle kunna tåla en från 80 till 70 procent reducerad självförsörjning. De två sistnämnda åtgärderna bygger, i motsats till den första — Sveriges nej till den europeiska gemenskapen — på antagandet, att det råder avspänning ute i Europa, av sådan styrka och med så klara tendenser att den försvarspolitiska beredskap som vi upprätthållit under hela efterkrigstiden skulle kunna väsentligt begränsas utan risk för Sveriges säkerhet och oberoende och utan konsekvenser för vår neutralitetspolitiska trovärdighet. Ekvationen går, herr talman, helt enkelt inte ihop. En bred opinion i vårt land upplever obestridligen dagens europeiska situation som avspänning. De motsättningar som med varierande styrka präglat den europeiska efterkrigstiden har tonats ned under det senaste året. Och det är naturligt att denna dagens lättnad, som efterträtt gårdagens djupa oro, påverkar våra förhoppningar om en fredlig utveckling i vår världsdel. Självfallet förstärks våra förväntningar av det starka önsketänkande som alltid påverkar bedömningar av frågan om krig eller fred. Eftersom just de förväntningar som knyts till dagens utrikespolitiska avspänning fått utgöra avgörande argument för den svenska regeringens försvarspolitiska handlande, kan det inte anses opåkallat att här göra ett försök att analysera vad som döljer sig bakom detta ”avspänningens och den fredliga utvecklingens Europa”. Andra må bygga sitt handlande på önsketänkande. Som politiker och ledamöter av Sveriges riksdag har vi ett särskilt ansvar, som förbjuder oss att ägna oss åt verklighetsflykt. Vad är avspänning? Ordet är positivt värdeladdat. Dess betydelse står dock inte i motsats till spänning. Det beskriver en process, en utveckling från en spänningsnivå till en annan. När överhängande krigsrisker dämpas, kan man tala om avspänning, även om spänningsnivån fortfarande är oroande hög. I Mellersta Östern har perioder av överhängande kriser växlat med avspänning mellan Israel och arabstaterna. Men spänningen i området har förblivit hög. Avspänning betyder alltså inte frånvaro av spänning. Motsättningarna i Europa mellan de två ideologiska och militära blocken har tidvis varit starkt tillspetsade. Berlinkriserna har varit många. Vid vissa tillfällen har freden hängt på en skör tråd. De lättnader som då och då inträtt har varje gång upplevts som avspänning. Men det har alltid varit fråga om gradvisa förskjutningar på högspänningsskalan. Konflikterna har kvarstått och ofta åter närmat sig urladdning. Vi befinner oss just nu — som det förefaller — i en utvecklingsfas utan omedelbara konfliktrisker. Den ger förhoppningar om en lugnare utveckling än tidigare under efterkrigstiden men medger ingalunda slutsatsen att risker för nya störningar och konflikter är eliminerade. Svensk utrikesoch säkerhetspolitik kan självfallet icke bygga på tillfälliga kastningar i det internationella läget. Den måste förutsätta konsekvens och bygga på långsiktiga bedömningar. Det har regering och riksdag vid upprepade tillfällen understrukit. Händelseutvecklingen på den europeiska kontinenten har samband med Sovjetunionens globala svårigheter. Den av Sovjet eftersträvade Europapolitiken är troligen i varje fall till en del ett uttryck för Sovjets strävanden att gardera sig för utrikespolitiska svårigheter på andra håll. Den nya stormakten Kinas — världens folkrikaste stat — framträdande på den världspolitiska arenan, liksom dess utveckling till kärnvapenmakt, har självfallet i allra högsta grad oroat Sovjet. Närmandet mellan Kina och USA har inte minskat oron. Att Sovjetunionen under denna process har betydligt mera att vinna på att tona ner den nuvarande hotbilden i Centraleuropa än att låta den tidigare låsningen kring Berlin kvarstå är uppenbart. Frågan måste emellertid ställas, om avspänning med någon säkerhet kan antas bestå inom en kontinent, vars ena hälft består av statsbildningar vilkas struktur garanteras — såvitt utifrån kan bedömas — enbart av den militära styrkan hos den största blockbrodern, nämligen Sovjetunionen. Är det någon enda i denna kammare som tror att det samhällssystem som i dag råder i Polen, Tjeckoslovakien, Östtyskland, Ungern, Rumänien och Bulgarien skulle bli bestående, om det politiska och militära tryck som denna mäktiga granne i dag utövar skulle upphöra? Oroligheterna i Östtyskland och Polen, Ungernkrisen och Tjeckoslovakienockupationen bär klara vittnesbörd om motsatsen. Försvarsutredningen har i sitt betänkande berört förhållandena i Östeuropa och särskilt dess länders förhållande till Sovjet samt de problem som befolkningens krav på en högre levnadsstandard och friare levnadsförhållanden har skapat. Utredningen konstaterar att betydande spänningar finns både mellan östblocksstaterna inbördes och mellan dem och Sovjetunionen. Utredningen påminner vidare om att ekonomiska reformer förutsätter en decentralisering av beslutanderätten som står i direkt motsatsställning till de politiska kraven på detaljerad ekonomisk central kontroll över samhället. Öppnare förbindelser västerut skulle kunna, hävdar försvarsutredningen, leda till både minskad sovjetisk ekonomisk kontroll och ett inte acceptabelt inflytande västerifrån. Och den sovjetiska slutsatsen av spänningstillståndet mellan vad de östeuropeiska folken vill och vad de kan är den s.k. Bresjnevdoktrinens krav på rätt till intervention i en kommunistisk stats inre angelägenheter när — som det heter i försvarsutredningens betänkande — enligt av sovjetledningen gjord bedömning fara föreligger för grundläggande förändringar i partiets och statens struktur. Det är ett faktum, herr talman, att det gamla Europa, där vi nu påstår att avspänningsklimat råder, är genom en mur delat i två hälfter, den ena bestående i stort sett av fria, demokratiska stater och den andra av samhällsbildningar, där folkets möjligheter att i fria val påverka sin egen miljö och landets utveckling är så gott som helt obefintliga. I denna för den svenska demokratin helt främmande värld av förtryck kan självfallet plötsliga omvälvningar när som helst uppkomma, omvälvningar som bokstavligt talat över natten kan få sådana konsekvenser att allt tal om stabilitet i Europa visar sig vara rent önsketänkande och ingenting annat. Det är inte möjligt att bedöma stämningsläget i Europa med bortseende från de ideologiska motsättningarna mellan de tvenne hälfterna. Då regeringen i dagens deklaration förklarar att den ”betraktar staterna i både östra och västra Europa som delar av en geografisk och historisk enhet”, då är detta visserligen riktigt, men då förbigår regeringen den djupa klyfta som ideologiskt delar denna gamla kontinent. Skillnaderna mellan Västeuropas demokratier och Östeuropas statssocialistiska system är i själva verket så betydande och så ägnade att påverka staternas betraktelsesätt och utrikespolitiska handlande, att avspänningsbegreppets reella innehåll i allra högsta grad urholkas.

Så länge den östra Europahalvans stater bygger sin existens på ett socialistiskt fåvälde och så länge den världsrevolutionära ideologins målsättning är inbyggd i dessa staters utrikespolitik, finns inte några förutsättningar för verklig avspänning. I den del av Europa som jag nu talar om är innebörden av fredlig samexistens mellan stater med skilda samhällssystem, för att citera försvarsutredningen, ”att undvikandet av krig skall kombineras med en kompromisslös ideologisk kamp för den socialistiska gemenskapens utbredning”. Det är denna motsägelse mellan högtidliga deklarationer om fredlig samexistens och en politisk målsättning inriktad på att undergräva de demokratiska staternas samhällsstruktur som kommer till uttryck i de oförenliga målsättningarna mellan den västoch den östtyska avspänningspolitiken.

Rude Pravo — för att bara ta ett exempel — riktade i februari ett våldsamt angrepp mot denna punkt. Ett friare utbyte av tankar och idéer mellan öst och väst skulle — sades det — innebära ”ett ideologiskt undermineringsarbete”. Det skulle vara en ”trojansk häst”. Någon avspänning i detta hänseende — och det gäller större rörelsefrihet för människor, idéer och informationer — kunde inte på några villkor komma i fråga. För de socialistiska länderna gällde det i stället att skärpa den ideologiska kampen. Det är ett faktum att det pågått en förskjutning i de militära styrkeförhållandena sedan några år tillbaka. Den maktbalans som tidigare ansetts utgöra en förutsättning för den väpnade freden i Europa har rubbats. Regeringen förbigår detta. Läget säges karakteriseras ”av en maktpolitisk balans”. Men balansläget har i dag inte samma innebörd som tidigare. Vår situation har blivit mera osäker, mera riskabel än den var förut. Sverige kan inte ”bortse ifrån” — så hette det i varje fall i regeringens egna direktiv till försvarsutredningen för några år sedan — ”att en stormakt i en framtid skulle kunna få en sådan handlingsfrihet i Europa, att angrepp mot små nationer blir möjliga utan inblandning från andra stormakter”. Och regeringen tänkte förvisso då inte enbart på Tjeckoslovakien. Det finns inga som helst tecken i de sovjetiska militärbudgeterna på att Sovjetunionen anser avspänningsläget i världen vara sådant, att dess egen militärpolitiska potential kan tillåtas att gå ned. Den redovisning som herr Langes försvarsutredning lämnat om de sovjetiska rustningskostnaderna talar sitt tydliga språk. De har i reellt penningvärde aldrig varit så höga under efterkrigstiden som de är nu. I den uppbyggnad av de militära resurserna som sker inom Sovjet och inom Warszawapakten i övrigt finns över huvud taget ingenting som tyder på att man där utgår ifrån en fredlig samexistens som något för framtiden givet. Sovjetunionen har tvärtom målmedvetet byggt ut sina positioner på de norra och södra flankerna av den europeiska fronten. I somras framhöll den norske statsministern Trygve Bratteli i en intervju, att Sovjetunionen genomfört ”en kolossal militär uppbyggnad vid NATO:s nordflank, där det i dag står större militära styrkor än någonsin tidigare, möjligen med undantag för andra världskriget”. Hans uttalande syftade på en av det norska utrikespolitiska institutet gjord utredning, som visade att Murmansk vid Norra ishavet under senare år byggts ut till ett centrum, som institutet kallade för världshistoriens största flygoch flottbas. Här, sägs det, har Sovjetunionen 25 kryssare, 15 jagare, 100 fregatter, 260 u-båtar — många atomdrivna och beväpnade med raketer — 38 flygplatser med 200 bombflygplan, lika många jaktflygplan och helikoptrar. Basen skulle dessutom förfoga över ett par motoriserade divisioner med vardera drygt 10 000 man, 250 stridsvagnar och ett stort antal bepansrade fordon. Syftet bakom denna våldsamma utbyggnad, som verkligen inte vittnar om tro på avspänning och fred, skulle enligt det norska utrikespolitiska institutet vara en strävan från Sovjetunionens sida att flytta fram sina försvarslinjer till farvattnen mellan Grönland, Island, Färöarna och Skottland. Stora sovjetiska marinoch flygförband opererar i dag i de här farvattnen och dominerar militärt det norska havet. Även om den verksamheten ur global synvinkel kan tolkas som defensiv, innebär den att den skandinaviska halvön på ett annat sätt än tidigare kommit in i det strategiska blickfånget. Detta förhållande kommer i den 24 sidor långa regeringsdeklarationen till uttryck i följande fattiga sex ord: ”Även Nordatlanten berörs av denna rivalitet” — mellan supermakterna alltså. Det är mot den bakgrunden, herr talman, inte besynnerligt att den norske försvarsministern Fostervoll häromdagen uttryckte sin oro över svenska nedrustningsåtgärder. Han sade sig inte kunna dela den svenska försvarsutredningens optimism om avspänning. Norge hälsar ett bättre politiskt klimat med tillfredsställelse, men några ändringar i norsk säkerhetspolitik är inte aktuella: ”Situasjonen gir ikke grunnlag for noen endring i vår sikkerhetsog forsvarspolitikk.” Realismen är alltså både i det här hänseendet och i fråga om EEC större i Norge än hos de svenska socialdemokraterna. Jag vågar därför, herr talman, hävda att man inte kan tala om en verklig och varaktig avspänning i Europa, så länge de östeuropeiska förhållandena och de globala motsättningarna i en krympande värld är sådana som de är i dag. Och därmed är jag, herr talman, åter vid utgångspunkten för mitt resonemang, som kan sammanfattas på följande sätt: Det är med stor tillfredsställelse som vi inregistrerar den obestridliga uppmjukningen i de hårda attityderna på det europeiska politiska fältet. Vi har all anledning att ta till vara de möjligheter som öppnar sig till närmare kontakter med folken, till utvidgat ekonomiskt utbyte, till bättre relationer och till en fredlig utveckling på sikt. Men avspänningen är bara relativ. Motsättningarna kvarstår, det militära hotet likaså. Rustningarna i vår omvärld är större än någonsin. Faran för en snabb omkastning är stor. Den rubbning av balansförhållandena som inträffat under de senaste åren har ökat — icke minskat — riskerna för vårt eget land. Och det intrycket ändras inte då man flyttar blicken från det europeiska perspektivet. Ostasien, Sydostasien, Mellanöstern, Indien, Pakistan är alla områden som förvisso inte är ägnade att förstärka intrycket av avspänning. Regeringsdeklarationen betonar i dag att läget kännetecknas av brist på stabilitet. Ja, det kan man verkligen påstå. I den i tisdags avlämnade propositionen om försvaret skriver departementschefen bl.a. att det för första gången på mycket lång tid har inträtt en situation i Europa, som kan innebära förutsättningar för att uppnå ”ett mera varaktigt tillstånd av avspänning och samarbete”. I dag — två dagar senare — uttalas i regeringsdeklarationen att ett beslut i den tyska förbundsdagen att inte ratificera de s.k. östfördragen skulle ”innebära ett allvarligt bakslag för de mångåriga strävandena till ökad avspänning i Europa”. Hur osäkra de långsiktiga bedömningarna om den säkerhetspolitiska utvecklingen är belyses nästan dräpande av de här två regeringscitaten, vilkas slutsatser alltså kan hänga på en enda röst i Bundestag i Bonn. Och de belyser framför allt hur orimligt det är att på sådana slutsatser grunda beslut om en drastisk ändring av svensk försvarspolitik och en långtgående nedskärning av det svenska försvarets styrka för flera år framåt i tiden. I själva verket är det ju så, att vi inte med någon säkerhet kan förutse ens de närmaste årens utveckling. Det är ett ansvarslöst spel med nationella intressen att av dagsläget dra slutsatser, som inom några år kan äventyra Sveriges säkerhet. Och för de stater i vår omvärld som klarsynt och intresserat granskar Sveriges utrikespolitik måste nedrustningsåtgärder i nuvarande situation vara ägnade att minska trovärdigheten hos neutralitetspolitiken. Och om dessutom rena felräkningar — den borttap pade miljarden — tillåts påverka vårt lands försvarsmöjligheter, då kan vi knappast räkna med att bli tagna på allvar. I ett längre tidsperspektiv finns det en företeelse som ger oss rätt att hoppas på fred i vår del av världen, och det är det västeuropeiska ekonomiska samarbetet. Utvecklingen i det Västeuropa, till vilket vårt land är knutet med ideologiska, historiska, kulturella och sociala band, präglas alltmer av en nedbrytning av nationella barriärer. Staternas självständighet och oberoende kommer i framtiden alltmer att knytas till deras aktiva deltagande i organiserad samverkan. För dem som väljer isoleringens och självtillräcklighetens väg förlorar oberoendet och handlingsfriheten i verkligheten alltmer innehåll. Det gäller produktionen. Företag av alla storlekar, inte bara stora utan även små och medelstora, rör sig redan över gränserna. Enbart i Västtyskland — för att bara ta ett exempel — har Sverige i dag bortåt 400 tillverkande och säljande dotterföretag. Svenska företagsinvesteringar utanför våra gränser ökar snabbare än här hemma, och vår industri sysselsätter där ute mer än 200 000 människor. Produktionen motsvarar halva det svenska exportvärdet. Det gäller arbetskraften. Miljontals européer arbetar i dag utanför det egna landet. Denna arbetskraftens internationalisering blir alltmer oberoende av konjunkturernas växlingar och kommer alltmera att avse de mest kvalificerade och de bäst utbildade. För de unga är arbetslivets internationalisering liktydig med större möjligheter till framgång och till ett intresserikt liv. Det gäller konsumtionen. En växande del av de varor som vi producerar här hemma konsumeras i andra länder. Mer än två tredjedelar av svensk export går till den större europeiska gemenskap som nu växer fram. Mer än 40 procent av verkstadsindustrins produkter finner sin avsättning där ute. Vi i Sverige konsumerar i vår tur en allt större mängd varor som är tillverkade i västeuropeiska länder. Det gäller fritiden. Mer än en halv miljon svenskar tillbringar sina semestrar utomlands. Flera tiotal miljoner västeuropéer förlägger sin ledighet till andra länder än sitt eget. Vårt land skulle kunna betyda långt mer än vad det gör i dag i fritidens europeisering. Det gäller miljövården. Med modern produktionsteknik är nationalstaterna inte oberoende. Vad som sker i en stat påverkar miljön i andra. Samarbete över gränserna är nödvändigt för att hindra fortsatt förödelse och för att återställa förstörd miljö. Industriländerna kan inte oberoende av varandra stifta eller genomföra miljövårdslagar. De måste, bl.a. av konkurrensoch effektivitetsskäl, ta hänsyn till motsvarande lagstiftning i andra länder. Vi kan alltså i dag på område efter område konstatera hur faktorer som avgör miljö och livsföring i de olika västeuropeiska länderna verkar tvärs över nationalstaternas gränser. Genom en samverkan i fasta former måste de demokratiska västeuropeiska industriländerna tillvarata utvecklingens möjligheter och fördelar samt motverka och förebygga dess olägenheter och orättvisor. Genom att gemensamt styra utvecklingen kan man skapa bättre villkor för social och regional utveckling, för hög levnadsstandard, ekonomisk stabilitet och samlevnad i Europa utan konflikter. Det är detta som ligger bakom Europatanken. Om vi inte kan lära oss förstå vad Europatanken betyder för människor ute i Europa, människor som gång på gång fått uppleva krigens fasor, då kan vi inte heller räkna med att bli förstådda och respekterade när vi med dem överlägger om det framtida samarbetet. Det råder i dag stor osäkerhet bland Gemenskapens stater om vad Sverige egentligen ytterst vill. Regeringens Europapolitik har — det har framhållits från den här talarstolen tillräckligt många gånger — varit vacklande. Regeringen har saknat vilja och konsekvens. Trovärdigheten har inte blivit bättre av de avslöjanden som statsministern gjort under den senaste tiden om hur han själv vid olika tidsskeden bedömt Europafrågan. Vilket förtroende kan den regering begära vid de europeiska förhandlingsborden, som vill undvika en debatt i Europafrågan i sitt eget land? Till bilden av bristande trovärdighet hör också en missvisande skildring av överläggningarna med oppositionen, vilket föranlett mig att rikta en alltjämt obesvarad öppen fråga till statsministern. I måndags och tisdags ägde plenarmöten rum mellan Sverige och EEC-kommissionen. Resultatet blev i stort sett vad vi väntat. Jag skall inte gå in på svagheterna i det avtal som vi nu förhandlar om. Vi har förut behandlat den frågan utförligt, senast i vår partimotion. Det låter sig naturligtvis sägas att avtalet kommer att innebära en förbättring gentemot det handelspolitiska läge i vilket vi just nu befinner oss. Så vill regeringen gärna ha det. Men vi måste komma ihåg att förbättringen bara är relativ. Det avgörande på sikt är ju inte att vi får vissa tullättnader, utan att vi inte blir avsevärt sämre ställda i det ekonomiska samarbetet än andra med oss konkurrerande industriländer i Europa. Och samarbetet rör ju inte bara tullar och skyddsklausuler utan också den regionala politiken, socialpolitiken, industripolitiken, konkurrensreglerna och miljöfrågorna, vilket också påpekades av den norske utrikesministern Andreas Cappelen i Stockholm i förrgår. Vi vill, sade han, vara med och påverka utformningen av dessa regler — därför önskar vi en mer omfattande lösning än vad ett handelsavtal av svensk modell kan ge oss. Sammanfattningsvis alltså: Vi har att se fram emot ett frihandelsavtal, till sin omfattning utomordentligt begränsat i förhållande till de önskemål som Sverige preciserade i sina deklarationer och framställningar från november 1970 och fram till hösten 1971. Den begärda tullunionen hägrar i fjärran. De ”nära, varaktiga och omfattande förbindelserna” har också de blivit lika visionära som mycket annat bland regeringens politiska önskemål. Trots detta, herr talman, förenas vi alla i dagens förhandlingsläge i förhoppningen om att avtalet skall bli så bra som möjligt med hänsyn till den svaga förhandlingsposition som vårt land kommit att inta i förhållande till våra mycket starka motparter. Vad vi också hoppas är att de klausuler om avtalets utvecklingsbarhet, som kan komma att ingå däri, skall öppna vägen för ytterligare förhandlingar som gör det möjligt för oss att successivt i varje fall nå närmare de önskemål som uppställts från svensk sida. För mitt partis vidkommande vill jag gå ännu längre och hoppas att utvecklingen — som på det här området går väldigt snabbt, därom vittnar inte minst Bresjnevs deklaration häromdagen — skall tillåta Sverige att i sinom tid åter överlägga om medlemskap i Gemenskapen. Det önskemålet bottnar i den alldeles bestämda övertygelsen att vårt land bara genom fullvärdigt medlemskap kan påverka utvecklingen inom Gemenskapen och upprätthålla det ekonomiska och politiska oberoende som utgör det bärande elementet i vår neutrala utrikespolitik. Låt mig till sist erinra om de motiv för medlemskap i EEC som den norska socialdemokratiska regeringen och det norska LO-sekretariatet redovisade häromdagen. Norges oberoende och självständighet tål inte, hette det, att Norge står utanför EEC. Först genom medlemskap däri — hävdade alltså den svenska regeringens norska partikolleger — får Norge möjlighet att medverka vid uppbyggnaden av det västeuropeiska samarbetet och den fortsatta utvecklingen därav. Endast genom medlemskap kan skeendet på olika områden — det valutapolitiska, det ekonomiska, det industriella och det sociala området samt miljövårdsområdet och sjöfartsområdet — påverkas. Utanför EEC skulle Norge tvingas anpassa sig utan möjlighet att självt inverka på händelseförloppet. Den svenska regeringen har hävdat den rakt motsatta uppfattningen, att vårt oberoende och vår handlingsfrihet blir större om vi står utanför än om vi är medlemmar. Det moderata partiet i Sverige har — som det enda partiet, det medges och det beklagas — i detta hänseende intagit samma ståndpunkt som de norska socialdemokraterna och norsk hoyre, som de danska socialdemokraterna och det danska konservativa folkepartiet. Jag hoppas nu, herr talman, att den internationella utvecklingen och utvecklingen inom EEC skall gå därhän, att de Europanegativa här hemma så småningom skall inse att deras bedömning är felaktig och att de närmaste årens händelseförlopp skall göra det möjligt för Sverige att dra de praktiska konsekvenserna av ett sådant ändrat betraktelsesätt. Tiden kommer att arbeta för en sådan utveckling.

Herr talman! Med herr Bohmans tal drog en rå pust från det kalla krigets dagar genom salen. Enligt herr Bohman kan det inte bli någon verklig avspänning förrän de socialistiska samhällssystemen störtats — och han lär få vänta innan denna förhoppning går i uppfyllelse. Herr Bohman och det moderata samlingspartiet framträder i själva verket som direkta motståndare till avspänningspolitiken i Europa, som bygger på samexistens utan krig mellan stater med olika samhällssystem. Och det är ju ett historiskt faktum att de båda världskrigen inte orsakats av socialistiska stater utan av den kapitalism och imperialism som moderata samlingspartiet försvarar. Jag övergår sedan, herr talman, till problem i samband med den svenska utrikespolitiken och regeringens deklaration. Det strider mot den internationella solidaritetens krav och mot det svenska folkets intressen att regeringen vägrar att bryta förbindelserna med Saigonregimen och att upprätta diplomatiska förbindelser med Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering. Det strider också mot både internationell solidaritet och svenska folkets intressen att regeringen vägrar att ta initiativ till upprättandet av diplomatiska förbindelser med Demokratiska folkrepubliken Korea. Det står likaså i strid med den internationella solidariteten och vad vårt folks intresse kräver att regeringen vägrar att omedelbart upprätta diplomatiska förbindelser med Tyska demokratiska republiken.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

Det blir för varje år, för varje månad, för varje dag alltmera orimligt att den svenska regeringen fortsätter att låtsas som om dessa bägge stater inte existerade. De fyller bägge de krav som utrikesministern på regeringens vägnar uppställde för erkännande i det anförda talet från år 1967. Ingen kan förneka att det i bägge staterna finns statliga myndigheter som faktiskt upprätthåller kontroll över ett visst territorium och där utövar suveräna befogenheter. Vi svenskar beter oss ju också i övrigt som om Demokratiska folkrepubliken Korea och Tyska demokratiska republiken existerade i sinnevärlden. Svenska idrottsmän tävlar med idrottsmän från dessa bägge stater, nu senast i olympiska spelen. Många svenskar reser till TDR. Svenska företag driver handel med de obefintliga staterna. Medborgare från dessa stater, även medlem mar av deras parlament, kan resa in i Sverige och mottas här. De accepteras, men accepteras ändå inte. Herr utrikesminister! Är det inte hög tid att sluta med denna låtsaslek, som faktiskt skadar Sveriges intressen? Det kan inte försvaras att regeringen envist fasthåller vid att man skall behandla ett par stater i världen på detta direkt diskriminerande sätt. Den part som mest skadas av detta är inte de regeringar som Sverige vägrar att erkänna, utan det är Sverige självt. Jag har tidigare framfört att regeringen borde söka komma ut ur den återvändsgränd, där den placerat sig, genom att med ett slag lösa dessa erkännandefrågor, och jag vill här upprepa det förslaget. I debatten brukar man från regeringshåll anföra att det skulle finnas särskilda skäl för Sverige att icke erkänna Demokratiska folkrepubliken Korea och Tyska demokratiska republiken. Det skulle i det första fallet vara medlemskapet i FN:s övervakningskommission i Korea, i det andra fallet den politik av avspänning som vi hoppas skall segra i Europa. Vad gäller Koreafrågan vill jag endast kortfattat framhålla, att man i regeringens argumentation sammanblandar två problem som icke har med varandra att göra. Medlemskapet i FN:s övervakningskommission är en sak, erkännandet av Demokratiska folkrepubliken Korea en helt annan. Det framgår ju också av att Sverige erkänt Sydkorea och icke anser att detta skulle stå i motsättning till övervakningsuppdraget. Om den svenska regeringen vill göra en fredsbevarande insats i Korea — och det har den förklarat sig vilja göra — så är de viktigaste bidragen följande: erkännande av Demokratiska folkrepubliken Korea, resande av det kravet i Förenta nationerna att världsorganisationen verkar för alla främmande truppers bortdragande ur Korea. Vad gäller Tysklandsfrågan finns det i regeringsdeklarationen utförliga avsnitt om kampen för avspänning på den europeiska kontinenten och om nödvändigheten av ett mera aktivt arbete för den planerade konferensen om säkerhet och samarbete i Europa, avsnitt som vi i och för sig hälsar med tillfredsställelse. Det är bra att regeringen nu synes vilja ta en direkt del i förberedelserna för denna konferens genom att framföra meningar om dess uppläggning och konkreta arbetsmål. Länge har regeringens attityd varit mera passiv. Jag vill uttrycka förhoppningen att dagens deklaration betyder ett aktivt engagemang för att konferensen skall komma till stånd snarast möjligt, helst redan detta år. Den allmänna frågan om säkerheten i Europa är i betydande grad knuten till en lösning av Tysklandsfrågan. Det är ju ett helt orimligt tillstånd att gränser och normala relationer mellan länder i Europas mitt ännu inte är slutgiltigt reglerade 27 år efter det andra världskrigets slut. Nu har en rad fördrag slutits för reglering av dessa frågor, men väntar ännu på sin ratificering i den västtyska förbundsdagen. De regeringar som på ömse sidor medverkat till denna avspänningspolitik har därigenom gjort en stor positiv insats. Vi instämmer i utrikesministerns uttalande att det skulle innebära ett allvarligt bakslag för strävandena till avspänning i Europa om fördragen fälls. Däremot har vi en annan uppfattning än den regeringen hittills gett uttryck för om den inverkan som ett svenskt erkännande av Tyska demokratiska republiken skulle ha på utgången av kampen för dessa avspänningssträvanden. Regeringen brukar hävda att ett svenskt erkännande av TDR skulle som det heter ”komplicera läget”, försvåra ansträngningarna att vinna en majoritet i västtyska förbundsdagen för godkännande av öst-västfördragen och över huvud taget verka negativt på strävandena till avspänning. Dessa påståenden anser vi felaktiga. De motsvarar inte verkligheten. Det förhåller sig precis tvärtom. Ett svenskt erkännande av Tyska demokratiska republiken skulle vara ett viktigt bidrag till ansträngningarna för att vinna majoritet för fördragen och säkra avspänning i Europa. Vilka krafter i Västtyskland är det som så länge motsatt sig och som fortfarande motsätter sig avspänning och en fredlig reglering av problemen i Centraleuropa? Det är som alla vet de reaktionära krafter som velat bevara det kalla kriget. Det är de krafter som utformade den s.k. Hallsteindoktrinen, som innebar att Västtyskland idkade utpressning genom hotet att bryta förbindelserna med länder som erkände Tyska demokratiska republiken. Det är de krafter som nu finns samlade i de s.k. kristligt-demokratiska partierna i det västtyska parlamentet, som står i opposition till regeringen Brandt och söker samla en majoritet mot ett godkännande av fredsfördragen med de socialistiska staterna. Det är reaktionens och revanschpolitikens krafter. Det är dessa som i realiteten får ett stöd genom den svenska regeringens vägran att erkänna Tyska demokratiska republiken. Den svenska regeringens hållning i denna speciella fråga motverkar alltså strävandena till avspänning i Europa. Detta begriper också en rad socialdemokratiska distriktsorganisationer som i uttalanden krävt ett erkännande av TDR. Lyssna på rörelsen, herr Wickman! Lyssna på rörelsen här i Sverige och följ dess råd, inte råden av socialdemokratiska koryféer i utlandet. Samma motsättning mellan regeringens allmänna deklarationer och dess praktiska handlande finns när det gäller frågan om deltagandet i FN:s miljövårdskonferens i Stockholm i juni. Alla är överens om betydelsen av denna konferens för kampen mot miljöförstöring och förgiftning — en kamp som måste vara internationell. Den svenska nationalkommittén, som har Tage Erlander som sin ordförande, har uttalat som sin mening att konferensen bör vara universell. Nu finns det tyvärr stater som motsätter sig att alla andra stater skall få delta i denna konferens. Vid behandlingen av resolutionen rörande miljökonferensen under höstens generalförsamling i FN lade Sverige ner sin röst vid samtliga säromröstningar som reglerade inbjudningarna till konferensen. Detta anser vi vara felaktigt handlat. Sverige borde i stället ha stött förslaget att alla intresserade stater skulle inbjudas att deltaga i konferensen. Vi hoppas att miljövårdskonferensen ändå kan få den universella karaktär som är nödvändig för dess framgång, men för att detta skall uppnås måste man ta ställning och man måste klart gå emot krafter som vill förhindra en sådan utgång. Det handlar här om tre stater, förutom Tyska demokratiska republiken också Demokratiska folkrepubliken Korea och Demokratiska republiken Vietnam. En möjlighet för TDR att som fullvärdig medlem delta i miljövårdskonferensen är att denna stat vid möte i maj inväljes i Världshälsoorganisationen. Herr Wickman har tyvärr redan sagt här i riksdagen att Sverige när det gäller medlemskap i FN:s fackorgan endast röstar för stater som man redan erkänt. Och innan en stat kommit med i FN kan man inte erkänna den. Jag vädjar till regeringen att ompröva sin ståndpunkt och bryta detta groteska cirkelresonemang, som verkligen inte skänker den heder. När det gäller en annan av de nämnda staterna, Demokratiska republiken Vietnam, finns det alldeles speciella skäl för dess närvaro på miljövårdskonferensen. Ingen internationell miljövårdsfråga är allvarligare och mer akut än USA:s systematiska förstörelse av miljön i Indokina. Med olika medel söker man förstöra det dagliga livet och livsbetingelserna över huvud taget i de drabbade länderna — Laos, Kambodja, Vietnam. Den nya termen ekocid, dvs. miljömord, används mer och mer för att beteckna denna förbrytelse mot ett folk, ja mot hela mänskligheten. Kampen för att sätta stopp för detta miljömord måste spela en viktig roll på FN-konferensen. USAs krig i Indokina förs nu efter en förändrad militärpolitisk strategi. President Nixon kan dra hem trupper, men målsättningen är att förlänga kriget, bara med andra medel. Den s.k. vietnamiseringen är led i en amerikansk strategi för att kontrollera och exploatera andra länder och folk. Man har från amerikansk sida faktiskt lyckats få den propagandistiska effekten att massmedia i ett land som Sverige — möjligen är det likadant i andra länder — nu mindre behandlar kriget mot Indokinas folk än tidigare. Man har lyckats inbilla en del människor att president Nixon håller på att nedtrappa och avsluta kriget, medan krigföringen mot folken i Indokina i stället har intensifierats. Den totala mängden bomber som av Förenta staterna fällts över Indokina kan beräknas uppgå till över 6 300 000 ton vid slutet av 1971. Det är en siffra som det är svårt att omedelbart fatta hela innebörden i. Jämförelsesiffror säger något: Under hela det andra världskriget fällde Förenta staterna sammanlagt på alla krigsskådeplatser ca 2 miljoner ton bomber, dvs. mindre än en tredjedel av vad som redan fällts över Indokina. Sedan Nixon blev president 1968 har en större mängd bomber fällts över Indokina än under Johnsonregeringens tre sista år. Bombmängden under Nixons hittillsvarande tre år som president är också större än den sammanlagda mängd bomber som fälldes av USA under det andra världskriget och Koreakriget tillsammantagna. Det mänskliga lidandet under ett krig kan inte mätas i siffror. Gemensamt för de vapen och metoder som USA-regimen utnyttjar mot folken i Indokina är att de är speciellt riktade mot civila och att en avgörande beståndsdel är terror. Vad Förenta staterna prövar i Indokina är framtidens vapen mot alla folk och grupper som vill kämpa sig till frihet. Folkens kamp i Indokina och USA:s strävan att med militära och teknologiska medel söka undertrycka denna kamp för frihet och självständighet kan inte ses isolerat som en kamp i Asien. Vår solidaritet med folken i Indokina måste utgå från den grundläggande insikten, att en förutsättning för vår egen frihet och självständighet, för vår egen sociala frigörelsekamp är en fast solidaritet med folken i Indokina, med alla progressiva krafter i Asien, Afrika och Latinamerika. Protesterna mot Förenta staternas anfallskrig och folkmord i Indokina måste ges förnyad styrka och komma till ständigt nya uttryck. Solidariteten med Indokinas folk måste uttryckas i handling. Därför bör regeringen uttrycka ett klart fördömande av Förenta staternas anfallskrig samt bryta förbindelserna med Saigonjuntan och upprätta diplomatiska förbindelser med Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering. Herr talman! Den formulering av målsättningen för Sveriges utrikespolitik som görs i inledningen till regeringsdeklarationen anser vi vara alltför begränsad. Man måste starkt betona både den internationella solidariteten med alla dem som i olika länder kämpar för nationellt oberoende, för fred, demokrati och socialism och värnet av det svenska folkets nationella oberoende, av vår rätt att själva avgöra egna angelägenheter. Mellan internationalismen, det fria samarbetet mellan folken, och värnet av den nationella självständigheten, förutsättningen för detta fria samarbete, finns ingen motsättning. Tvärtom betingar de båda strävandena varandra. Det finns emellertid typer av samverkan mellan ett begränsat antal stater eller mellan vissa internationella intressegrupper som står i motsättning både till en verklig internationalism och till folkens självbestämmanderätt. Det gäller t.ex. de internationella trusterna och kartellerna, som bildats för att effektivisera och skärpa utplundringen av folken. Lika litet som kapitalistiska monopol inom ett land kan accepteras, lika litet kan de internationella kapitalistiska monopolen godtas eller understödjas. Den form av samverkan de uttrycker står i strid med folkens intressen. EEC är därför inte en inkörsport till internationellt samarbete och arbetsfördelning. EEC är de västeuropeiska monopolens gemenskap. I deras intresse skall EEC-länderna utgöra en gemensam marknad med fri rörlighet för varor, kapital och arbetskraft. Sveriges folk har inget intresse av att EEC och liknande typer av organisationer blir starkare. Detta borde ha sagts ut i regeringsdeklarationen, om regeringen konsekvent vill fullfölja målsättningen att Sveriges utrikespolitik skall tjäna syftet att trygga vårt nationella oberoende och våra möjligheter till fortsatt utveckling i frihet. Det är dessutom i hög grad motiverat av den internationella solidaritetens krav, eftersom ett stärkande av EEC försvårar en utveckling av handeln och den ekonomiska tillväxten för de mindre utvecklade länderna. Om de kapitalistiska krafter som dominerar EEC blir starkare försvåras lösningen även av de europeiska säkerhetsproblemen. Den fackliga rörelsen binds genom storföretagens ökade möjligheter att manipulera med arbetskraft och kapital i olika länder. Demokratin undermineras genom att ytterligare delar av beslutsmakten avlägsnas från de folkvalda instanserna. I detta sammanhang ter det sig ytterligt illavarslande att grundlagberedningen i sitt häromdagen framlagda betänkande inte bara föreslår att den s.k. EEC-paragrafen om överlåtande av riksdagens och regeringens beslutanderätt till en internationell organisation skall vara kvar utan även ger en mera vidsträckt tolkning av denna paragraf än som tidigare har skett.

Och läs hela tiden EEC när det står mellanfolklig organisation! Regeringen har inte ändrat sin grundinställning till EEC, nämligen att Sverige skall delta i utvidgningen av denna organisation och göra detta på en rad viktiga områden. Regeringen arbetar fortfarande för en långtgående anslutning av vårt land till EEC. Just nu tvingas den emellertid begränsa sig till att arbeta för en förbättring av det förslag till frihandelsavtal som EEC-myndigheterna framlagt. I denna aktuella strävan erhåller den som bekant inte stöd av viktiga delar av den kapitalistiska företagsamheten och den svenska borgerligheten. Man vill där — och detta har framgått också av tal som hållits här i dag — icke acceptera det faktiska läge som innebär att Sverige inte utan att frångå neutralitetspolitiken och gå in i vad som i verkligheten är en ekonomisk, politisk och militär allians kan uppnå närmare anslutning till EEC. Den verksamhet som storföretag, företagssammanslutningar och vissa andra delar av bourgeoisien just nu bedriver i EEC-frågan kan inte karakteriseras på annat sätt än som knivhugg i ryggen på regeringen och dess förhandlare i Bryssel. Herr talman! Svensk utrikespolitik är icke endast vad riksdag och regering beslutar och gör. Svensk utrikespolitik är summan av Sveriges relationer med andra stater och folk. Monopol, storfinans och andra kapitalistiska företag verkar genom import och export av varor samt i ökad utsträckning genom import och export av kapital. Antalet företag, ägda av svenskt kapital, i andra länder ökar för varje år. På borgerligt håll kallas detta företagsamhetens internationalisering. En riktigare term är imperialism. För att öka sina profiter jagar de svenska storbolagen efter en större del av världsmarknaden. De exporterar kapital och flyttar fabriker och produktion till andra länder. Svenskt kapital sammanflätas med kapital från andra imperialistiska länder. Svensk och utländsk storfinans går samman för att gemensamt plundra folken i Västeuropa, Asien, Afrika och Amerika. Den svenska staten understödjer storfinansens operationer i utlandet med exportkrediter och investeringsgarantier. Den inbjuder utländskt kapital att etablera sig i Sverige. Den uppmuntrar och tar själv del i sammanflätningen mellan svensk och utländsk storfinans. Den stöttar dollarns vacklande positioner. Genom att delta i Världsbanken och liknande sammanslutningar bidrar den att stärka imperialismen. Vilket är Sveriges ansikte i världen? Den 21 mars firades årsdagen av massakern i Sharpeville som en dag ägnad kampen mot apartheid, mot rasåtskillnad och rasförtryck. Men Sverige har en omfattande handel med Sydafrika och svenska storföretag har sina dotterföretag i landet. Detta är ett stöd åt regimen i Sydafrika som bygger på rasförtryck. Den fascistiska juntans maktövertagande och maktutövning i Grekland fördöms av en enhetlig svensk opinion. Men de svenska företagens import från Grekland har ökat för varje år sedan juntan kom till makten. Sverige ger humanitärt stöd åt befrielserörelserna i de portugisiska kolonierna. Men importen från Portugal ökar starkt, och allt fler svenska företag anlägger fabriker och varv i landet för att utnyttja den billiga arbetskraften. Arbetare på det svenskägda Lisnavevarvet, som protesterar mot utsugningen, sänds till fängelse och tortyr. Vilket är Sveriges ansikte inför folken i världen?